Herr talman! Det är med blandade känslor som man lyssnar på Mats Lindberg, som efterlyser regeringens näringspolitik. Regeringen har, som jag beskrev i mitt anförande, gjort avsevärda insatser för att underlätta för företagen i vårt land. Vi satsar dessutom på en förbättrad konkurrenspolitik för att förbättra den teknologiska infrastrukturen. Vi gör också andra infrastruktursatsningar. Privatiseringen av statliga företag är en annan del av denna näringspolitik. I stort sett allt detta motsätter sig Jag kan hålla med Mats Lindberg om att det är viktigt att svenska företag och småföretag får samma spelvillkor för att komma med i EG:s småföretagarprogram. Men då skall vi politiker för sjutton ta bladet från mun och tala om för svenska folket hur viktigt det är för sysselsättning, välfärd och företagande i vårt land att Sverige blir medlem i EG. Socialdemokraterna duckar i debatten. Det är dags att ni går ut och öppet förklarar för era väljare vikten av ett EG-medlemskap. Mats Lindberg talade också om satsningar på småföretagen. Men varför säger ni då så konsekvent nej till alla förslag som regeringen har lagt fram för att underlätta företagande och entreprenörskap i vårt land?

Herr talman! Sanningen är den att nedgången i svensk ekonomi och konkursvågen startade långt innan den borgerliga regeringen fick ansvaret. Vi övertog ett arv från den socialdemokratiska regeringen som vi nu försöker bemästra. Det kommer att ta tid för oss. Det ni har ställt till med under 20 års tid tar naturligtvis lång tid att reparera. Det viktigaste vi gör nu är att vi ger småföretagen, entreprenörerna och företagarna i Sverige, signaler att det är viktigt att driva företag, att det är hedervärt att vara företagare och att det är bra att dessa företag tjänar pengar. När det gäller socialdemokratiska regeringars politik kan vi bara nämna symbolfrågan löntagarfonder. Vi behöver inte gå djupare in på det som företagen upplevt som ett direkt motarbetande av deras verksamhet under den röda perioden. Här har vi nu vänt på kuttingen. Vi vill ge svenska företagare bra villkor och fasta spelregler. De opinionssiffror som finns i dag utgör ett hot. Hotet om att det eventuellt blir en socialdemokratisk regering igen, som kommer att bedriva samma gamla politik som socialdemokratiska regeringar har gjort tidigare, gör att det i dag finns företagare som, trots att de skulle vilja anställa folk, avvaktar. De väntar och tvekar. Det tycker jag är tråkigt. Där skulle ni kunna hjälpa till, Mats Lindberg, genom att t.ex. stödja vårt förslag om förändringar i LAS, som är så väsentliga för de mindre företagen. Det skulle vara en bra signal från er att ni, om ni kommer till makten, verkligen står för alla de fina ord som ni uttalar i dessa dagar om småföretagens betydelse. Upp till bevis!

Herr talman! Det är kanske föga konstruktivt att här diskutera historia, men jag gör det eftersom Mats Lindberg här försöker vara något slags besserwisser och tala om för oss andra hur det är. Hans historieskrivning är inte riktig. Mats Lindberg säger att arbetslösheten och konkurserna har uppstått sedan det blev en borgerlig regering. Detta är fel. Det kan man lätt bevisa, och Mats Lindberg vet att det är fel. Han vet att den utvecklingen påbörjades långt före regimskiftet i Sverige och före valet 1991. Den berodde naturligtvis på konjunkturfallet och på att vi dessförinnan hade ett försvagat näringsliv. Vi hade ett enormt utflöde av investeringskapital i Sverige. Om man besökte företag och frågade om de ville investera fick man svaret: Ja, vi skall nog investera, men inte i Sverige. Det gällde nästan vilket företag man än besökte. Det var den näringspolitik som Socialdemokraterna förde som ledde till detta. Men nu säger man att det inte förs någon näringspolitik i Sverige. Det är faktiskt enbart snack! Ni säger att ni vill vidta åtgärder. Det gäller t.ex. infrastruktur, säger Mats Lindberg. Men infrastruktursatsningar som är mångdubbelt större än vad de var under den socialdemokratiska tiden sker nu i Sverige. För resten skall jag roa mig med att gå in i protokollet och se efter om ni ens här i riksdagen har stött förslagen om de kraftiga infrastruktursatsningar som nu genomförs. Nej, Socialdemokraterna har ingen egen näringspolitik. Ni säger att ni begär ett samlat program för småföretagen. Det är hela den socialdemokratiska näringspolitiken -- att begära ett program! Det kan vem som helst göra. Men vi har också vidtagit åtgärder -- jag räknade förut upp en hel mängd. Det är betydligt mer handlingskraftigt än att säga att man begär ett program!

Herr talman! Nu skulle jag vilja veta vad det är Mats Lindberg vill stimulera för att få i gång efterfrågan. Hur skall stimuleringen gå till? Det är så lätt att i debatten säga: Vi skall stimulera. Skall ni öka budgetunderskottet eller skall ni stimulera på något annat sätt? Ni har tidigare talat om en momssänkning. Göran Persson sade inte ett ord om momssänkning i debatten i dag. Vad skall ni stimulera? Mats Lindberg säger att rikskapital inte tillförs marknaden. 10 miljarder i riskkapital har tillförts marknaden under dessa två borgerliga regeringsår. Man kan inte kritisera regeringen utan att komma med något eget förslag. Talar man om stimulans skall man tala om vad det är för stimulans. Räkna upp de åtgärder som ni vill vidta för att stärka näringslivet så att det blir fler jobb!

Herr talman! Mats Lindberg beskriver det som att den här regeringen inte har gjort någonting och att den tidigare regeringen gjorde allt som gick att göra. Det stämmer inte med verkligheten. Det förstår alla som lyssnar på detta. Han tog också upp detta med att man höll nivån på arbetslösheten nere under den här tiden. Det var kanske inte så märkligt. Det var ju den längsta högkonjunktur som vi någon gång har haft. Det var en kolossal överhettning. Det var i stället svårt att hitta arbetskraft. Det snurrade på ganska fort. Men under de här åren samlade man tyvärr inte i ladorna för att ha till de litet magrare år som skulle komma. Man spekulerade och byggde många gånger upp luftslott. Det har gjort att kraschen blev desto hårdare. Den här bubblan sprack redan 1989 när alla kriser uppstod. Sedan har det egentligen varit ett fritt fall för den svenska ekonomin. Det har varit svårt att hejda. Mats Lindberg säger att man inte har vidtagit några generella åtgärder i fråga om infrastruktur. Precis som Gudrun Norberg sade har det gjorts stora insatser när det gäller vägar och järnvägar. Jag tror att alla som har rest i Sverige den här sommaren har kunnat se att många vägprojekt är på gång överallt. Dessa insatser gör det också lättare att nå olika delar av landet. På det viset hjälper man näringslivet. Det ger också sysselsättning i ett svårt läge. Många entreprenörer har fått jobb. Vi fattade ett beslut i våras om mycket omfattande forskning och utveckling som är bra för det här landet. Där kommer också träteknisk forskning att ingå, som ni känner till. EG:s småföretagsprogram tycker vi allihop är jättebra. Vi arbetar på att komma ikapp med den biten också. Utvecklingsfonderna skall icke avvecklas. De skall reformeras. Jag tog i mitt anförande upp vilka principer som bör gälla för dem i fortsättningen. Utvecklingsfonderna är de viktigaste aktörerna som vi har i vårt land som verkar på regional nivå. Det har vidtagits en mängd åtgärder som gynnar småföretagen och också ger dem möjligheter att i framtiden investera för eget kapital. Det är viktiga saker som har gjorts. Jag tror att man måste tänka på den ekonomiska politiken totalt. Nu kan det bli en balans i statens affärer som på sikt också får ner räntan ännu mer. Den höga räntan har varit en farsot för företagen och också för enskilda. Nu har vi en politik som gör att det blir sänkt ränta. Därmed är det också lättare att stimulera.

Herr talman! Det är bra då att Mats Lindberg sagt att regeringen har gjort bra saker. Det tackar vi för. När man bl.a. genom en sänkning av skatter och avgifter ger småföretagen bättre förutsättningar, är det naturligtvis en fördel för dessa. Småföretagarna säger själva att de nu få möjligheter att växa genom att investera med eget kapital. Vi vet att de dessutom måste få ökad tillgång till riskkapital. Det har de fått, och här kommer det att vidtas ytterligare åtgärder. Jag har hela tiden hävdat att utvecklingsfonderna skall vara kvar, reformeras och utvecklas. Det har jag många gånger sagt i denna kammare. De principer jag drog upp i det här fallet bör också gälla. Här finns en stor del av riskkapitalförsörjningen, som är mycket viktig för småföretagen i de olika länen. Vidare gör närheten att det kan förekomma bra kontakter mellan utvecklingsfonderna och småföretagen när det gäller rådgivningen. Vi har hela tiden drivit linjen att utvecklingsfonderna inte skall avvecklas utan reformeras. Det har vi gång på gång slagit fast här i kammaren.

Herr talman! Kedjebrevssystemet på 80-talet gick åt pipan, Mats Lindberg. Nu vill ingen sitta där med Svarte Petter -- alla vill slippa ifrån ansvaret för det som hände då. Det talas varmt för att riskkapital skall fixas fram. Jag tycker att ett bra mycket enklare sätt vore att något lindra beskattningen av småföretagen, så att de själva kan ''fixa fram'' riskkapital. Småföretagarna tycker kanske inte att det är så roligt att vända sig till utvecklingsfonderna och alla möjliga andra institutioner och ansöka om pengar, utan de vill med egna medel få företagen att växa och därmed skapa ökad produktion och sysselsättning. Jag tycker att det skulle vara mycket skönare att kunna hjälpa till på det sättet och få en lindrigare beskattning. Mats Lindberg säger att socialdemokraterna inte har haft någon skev inställning till företagande. Mona Sahlin säger att socialdemokraterna har haft en konstig syn på företagande. Jag har också tyckt så. Jag hoppas verkligen att det inte är så längre. Jag har svårt att tro att vi skall lyckas lösa landets problem med hjälp av att småföretagarna nyanställer folk. Det kräver att politiker från alla håll och kanter förstår att småföretagarna vill ha så litet krångel som möjligt och så stor frihet som möjligt. Det krävs ett riktigt bra företagsklimat där företagarna känner sig uppmuntrade. Undersökningar visar att småföretagare vill ha lindringar när det gäller LAS.

Herr talman! Det är inte särskilt konstruktivt att tala om det som har varit. Frågan är om vi kan lita på att socialdemokraterna i framtiden verkligen kommer att ha denna inställning att entreprenörer är något viktigt. Vi måste satsa på dem för att få sysselsättning.

Herr talman! Mats Lindberg gav oss mycket godis om socialdemokratins förträfflighet att kommentera jämfört med det nuläge vi har i dag inom näringslivet -- då speciellt i fråga om arbetslösheten. Tror jag det! Ni är ansvariga för uppbyggnaden av en ofantlig offentlig sektor som verkligen sugit upp arbetskraften och skapat så orimliga kostnader som samhället i dag inte klarar av. Dessa kostnader måste åtgärdas. Det är dessa områden ni har satsat på. Denna improduktiva satsning får vi i dag ta konsekvenserna av. Samtidigt, Mats Lindberg, skrämde den kapital och företagsfientliga politiken som ni drev under 80-talet den svenska industrin utomlands. Under en treårsperiod, 1987--1989, skapade svenska företag 130 000 nya jobb utomlands. Talet om att socialdemokratin stöder småföretagaren måste anses vara föga trovärdigt enligt min uppfattning. Inget av regeringens förslag till olika lättnader för småföretagen under det senaste halvåret har gått igenom utan stöd från Ny demokrati. Ni har regelmässigt röstat mot den typen av förslag. Nu skall det bli intressant att följa ert ställningstagande till de kommande förslagen om olika skattelättnader för småföretagen som är på gång. Handen på hjärtat: En positiv samverkan i dessa frågor skulle betyda ofantligt mycket för omvärldens inställning till Sverige. Det är vad vi behöver i dag -- trovärdighet och en långsiktig ekonomisk satsning.

Fru talman!

Därefter startade regeringen den enda vägens ekonomiska politik, som bl.a. innebar en kraftig åtstramning på arbetsmarknaden. Denna politik skulle, enligt regeringen, leda till en öppen arbetslöshet 1992 på 3,5 % och 1993 på 3,7 %. I verkligheten blev det 70 000 fler arbetslösa varje månad 1992 och minst 230 000 fler arbetslösa varje månad 1993, än vad regeringen räknade med 1991. ''Jag tänker inte sitta kvar och administrera en arbetslöshet på 6 %'', sade arbetsmarknadsministern i en intervju för Arbetslösheten passerade de 6 procenten redan i december 1992. ''Möjligheterna till en ny period av tillväxt, nyföretagande och tryggad sysselsättning finns inom räckhåll - -. Arbetslinjen hävdas.'' Regeringen sade också att dess ekonomiska politik skulle leda till en arbetslöshet i år på 6,2 %. Den blir minst 9 %. Kännetecknande för regeringen är att man i varje proposition skrivit vackra ord om tillväxt, om sysselsättning och om arbetslinje och i handling gjort tvärtom. Genom att strama åt ekonomin så hårt har man bidragit till utslagning av företag och arbetstillfällen och till underminerade statsfinanser. Arbetsmarknadspolitiken har inte haft rimliga möjligheter att fungera effektivt. Detta har lett till snabbt växande långtidsarbetslöshet och att kontantlinjen tagit över. De aktiva åtgärderna har också fått ett sämre innehåll. LO:s ekonomer, som i dag presenterar sin konjunkturrapport, konstaterar att regeringen endast ser på den enda ljuspunkt som finns, nämligen exportindustrin. Däremot är den övriga arbetsmarknaden i en djup nedgång med allt vad det innebär. Detta ser inte regeringen. Sysselsättningen har minskat dramatiskt både för män och för kvinnor, och nu står ca 600 000 Det är naturligtvis en ofattbar siffra. Men tänk på den i arbetsdagar! Varje dag i Bildts Sverige är 600 000 dagar av sysslolöshet, vanmakt och förtvivlan. 600 000 arbetsdagar som går förlorade -- i produktion, i barnomsorg och vård av våra gamla. Sådan är arbetslösheten, alla arbetslösa dagar i I årets regeringsdeklaration har arbetslinjen övergetts helt och hållet också i ord. Den nämns nu inte ens längre. Nu är långtidsarbetslösheten det enda problemet. Kan en regerings misslyckande bli större än så här? Det här är hårda ord, men arbetsmarknadsministern och regeringen förtjänar inga andra. Fru talman! Som arbetsmarknadsminister i en socialdemokratisk regering fick jag lära mig hur viktigt det är att känna ansvar för människor som inte kan få ett arbete. Som medborgare behöver jag bara ta buss eller tåg eller gå och handla för att få veta hur svårt det är att vara arbetslös. Som förälder och vän vet jag hur det känns när familjemedlemmar, vänner och bekanta drabbas av arbetslöshet. I en situation som denna borde man kunna kräva att regeringen lyssnar på dem som är berörda, lyssnar och den oro som finns hos folk, de synpunkter som fackliga organisationer för fram, ja t.o.m. förslag från politiska motståndare. Ett uns av ödmjukhet kunde vara på sin plats. Men inte denna regering. Här gäller det att fortsätta den enda vägen också när den leder käpprätt åt fel håll. Fru talman! Allt sedan regeringsskiftet har Socialdemokraterna varnat för att den politik som nu förs leder till att också Sverige drabbas av massarbetslöshet. Nästa år står vi inför en situation där den totala arbetslösheten i Sverige är minst 14, kanske 15 eller 16 %. Socialdemokraterna anser att det är hög tid att Sverige nu tar på sig en gigantisk uppgift: att som första land i Europa visa att det går att få ned den öppna arbetslösheten till nivåer som ligger i närheten av det som vi brukar kalla full sysselsättning. Skall vi klara den uppgiften, då behövs det till att börja med en ny regering. Statsminister Carl Bildt intervjuades för en tid sedan i Svenska Dagbladet. Han sade då om arbetslösheten att många kommer att säga sig: ''Det här är visserligen ett elände -- men jag är utanför riskzonen.'' Kom ihåg de sista orden, ''jag är utanför riskzonen'', för det visar att Carl Bildt inte har förstått någonting av vad arbetslöshet innebär. Sanningen är ju den, att med 10-12 % arbetslöshet, som regeringen räknar med under resten av 90 talet, är ingen utanför riskzonen. Med en sådan permanent arbetslöshetsnivå kan ingen ställa sig vid sidan om och känna sig säker på att få leva i frihet och trygghet. Dessutom kommer allas vår välfärd att gröpas ur, eftersom våra produktiva insatser inte kommer att räcka till. Därför vill vi socialdemokrater föra en politik som tar ned arbetslösheten och på lång sikt för oss tillbaka till den fulla sysselsättningen. Att detta kräver enorma krafttag och kommer att ta lång tid innebär inte att vi tvekar. Ju fortare vi kan komma i gång, desto bättre är det. Vi anser att alla resurser och hela det politiska arbetet nu måste inriktas på att lösa denna viktiga uppgift. De flesta i vårt land vill inte ha politisk konfrontation utan kräver samarbete för att lösa landets problem. Den majoriteten vill inte se motsättningarna öka mellan arbetsgivare och anställda utan kräver samverkan för att skapa nya jobb. Mot den här bakgrunden är det obegripligt för mig hur regeringen kan fortsätta med sina högerfasoner. Man bryter krisöverenskommelsen med socialdemokraterna, kör över samtliga fackliga organisationer och försämrar arbetsrätten och arbetslöshetsförsäkringen. Men frågan är om inte regeringens hantering av kommuner och landsting tar alla pris. Först drar regeringen in stora belopp från kommunerna. 75 000 personer mister sina anställningar i kommuner och landsting. Några andra jobb finns inte, varför de flesta, som är kvinnor, går rakt ut i öppen arbetslöshet. Äldreomsorgen försämras, barnomsorgen blir dyrare och barngrupperna större. Fritidsverksamhet skärs ned och skolan försämras. Vad händer sedan? Börje Hörnlund säger att kommunerna nog inte bör göra sig av med folk. Bengt Westerberg säger att han är rädd att man nått gränsen för vad kommunerna tål. Jerzy Einhorn säger att han inte längre kan ställa upp på vad som händer med sjukvården. Men vad gör regering och den borgerliga majoriteten i riksdagen? Genom kompletteringspropositionen beslutar man att kommunerna inom de närmaste fyra åren skall brandskattas på ytterligare 35 miljarder kronor. Det är regeringens viktigaste besparingsförslag. personer till, säger regeringen. Det räcker inte, säger jag. På några år leder regeringens politik till att minst 130 000 personer blir arbetslösa i kommunerna. Sparar staten pengar på detta, Börje Hörnlund? Var finns beräkningarna? Här måste arbetsmarknadsministern ge svar. Det som helt tycks saknas i denna regering är insikten om vad arbetslösheten kostar i lidande och ekonomi. Vad kostar 1 % arbetslösa? Vad betyder det att 1 % av arbetskraften helt slås ut från arbetsmarknaden? Vilka kostnader får kommunerna för sociala problem och ökad ohälsa? Statens kostnad för kontantstöd är lätt avläsbar. Enligt regeringen blir den 36 miljarder kronor detta budgetår. Det är ännu en av regeringens felprognoser. Allt talar för att kontantstödet närmar sig 45 miljarder kronor detta år. Den första åtgärden är att försämra anställningsskyddet. Det skall ge fler jobb, säger I England försämrar den konservativa regeringen undan för undan för löntagarna: inga minimilöner, den näst sämsta arbetsrätten i Europa. Blev det ökad sysselsättning, färre arbetslösa och fler unga i jobb? Tvärtom, England har 10--12 % arbetslöshet, precis som vi. England har nästan halva arbetskraften utanför vad vi menar med vanliga heltidsjobb. England har låg produktivitet, hög ungdomsarbetslöshet, ökande grå och svart arbetsmarknad och ingen kompetensutveckling för hälften av hela arbetskraften. Varför säger inte arbetsmarknadsministern som det är? Det sade ju Arbetsrättsutredningens ordförande Åke Bouvin, klart och tydligt, nämligen att regeringen av ideologiska skäl vill minska de anställdas trygghet. Försämringen av arbetsrätten handlar inte om att skapa fler jobb. Det andra sättet är att sänka skatterna för aktieägarna och för dem som äger företagen. Hur detta skall ge fler jobb går inte heller att förstå. En första förutsättning för att anställa fler människor måste väl ändå vara att företagen kan sälja sina produkter. Men när efterfrågan från konsumenterna rasar, försvinner också jobb. Det är det som är huvudproblemet för svensk hemmamarknad. Det är nu hög tid för en omprövning av den ekonomiska politiken och av arbetsmarknadspolitiken. Det behövs en kraftfull stimulans av investeringar, produktion och sysselsättning samt en omläggning av finanspolitiken från passiva utgifter till aktiva insatser för arbete, utbildning och tillväxt.

Fru talman! 600 000 människor skulle i dag vilja gå till jobbet. Men de kan inte. De får inte plats på regeringen Bildts arbetsmarknad. Sverige har blivit ett land med massarbetslöshet igen. Länge var vi ett föredöme i Europa. Nu har vi blivit ett varnande exempel. Hur kunde det gå så här illa? Det finns två möjliga förklaringar. Antingen vill regeringen så gärna genomföra det moderata systemskiftet att den struntar i att politiken leder till massarbetslöshet. Då bör den avgå av det skälet. Eller också vill regeringen inte ha denna arbetslöshet, och då är den inkompetent. Då bör den avgå för det. För det första är det orimligt att i vår djupaste lågkonjunktur i modern tid förvärra nedgången ytterligare genom en åtstramnings och utslagningspolitik. I detta läge måste vi få hjulen att rulla genom att stimulera ekonomin och satsa på nationella investeringar. Den enda vägens politik leder in i en återvändsgränd och måste ändras. För det andra är det slöseri att människor som är arbetslösa också är sysslolösa. När arbetslösheten är så hög och pessimismen så stor som nu, är det viktigare än någonsin att aktivera i stället för att passivisera de arbetslösa. Det är rena dårskapen att låta skolbyggnader och människor förfalla samtidigt. Arbetsmarknadspolitiken måste återföras till arbetslinjen, så att det blir slut på att vi betalar människor för att gå sysslolösa. För det tredje är det inte klokt att dela ut miljardbelopp till företagens ägare samtidigt som företagen har det svårt med både riskkapital och krediter. För att få i gång satsningar i företagen -- på nya produkter, ny teknik och nya idéer, dvs. det som ger jobb -- behövs en ny näringspolitik. Längs dessa huvudlinjer -- dra i gång hjulen, bryt de arbetslösas sysslolöshet och hjälp företagen att satsa -- kan vi bryta nedgången och öka sysselsättningen. Detta vill eller kan inte Carl Bildt, Hörnlund. Därför behöver Sverige en ny regering.

Fru talman! Problemet med ungdomsarbetslösheten överskuggar nu allt. Ny demokrati har under en lång tid uppmanat alla politiska partier att slänga prestigetänkandet, ta bort de politiska skygglapparna, bortse från politiska bindningar och sätta in resurserna på Sveriges egen resurstillgång, nämligen ungdomarna. 173 000 ungdomar är i dag utan arbete. Av dessa är Kostnaden för den totala arbetslösheten överskrider i dag 100 miljarder. KAS och utbildningsbidrag, hade i juni ett underskott på 16 miljarder. I dag är det 30 miljarder, och det fortsätter att galoppera. Nästa sommar beräknas underskottet till 45 miljarder, om ens det räcker. Hur länge tänker regeringen låta detta fortgå? Det faktum att en ung människa måste göra sin entré i arbetslivet som arbetslös är fruktansvärt. Att vara praktikant är inte heller bra för självkänslan. Ungdomarna har rätt att kräva att regering och riksdag agerar med kraft och skapar riktiga förutsättningar att ge våra ungdomar en riktig start i sitt verksamma liv. Varför är det alldeles omöjligt att ge ungdomarna en chans att komma in på arbetsmarknaden och att skaffa sig en gedigen yrkesutbildning? Varför är det så omöjligt att låta ungdomar få åtnjuta lärlingsplatser direkt ute på företagen? Där finns ju redan den maskinella utrustningen, erfarna handledare och meningsfull och produktionsinriktad utbildning. Det fanns tidigare industriskolor i företagen. Det fungerade utmärkt. Varför är det så omöjligt att låta ungdomarna samköra en sådan utbildning med teoretisk utbildning? Varför är det så omöjligt för regeringen att anamma Ny demokratis förslag om en helt ny lärlingsutbildning av den typ som nu finns i Tyskland, anpassad till svenska förhållanden? Vid en utfrågning av ett antal ungdomar i våras svarade över 80 % att de såg positivt på förslaget. I Tyskland är ungdomsarbetslösheten i dag ett par procent. Det skall jämföras med de svenska siffrorna. Hur många miljoner eller miljarder skattekronor skall betalas ut innan regeringen tar Ny demokratis förslag och stöper om det till sitt eget? I våras föreslog vi att arbetsgivarna skulle få betala förslagsvis 2 500 per månad för utnyttjande av ungdomspraktikanter. Detta skulle villkoras med löfte om en förlängd provanställning. Givetvis skulle lönen höjas upp till normal nivå av staten. På detta sätt skulle arbetsgivare och ungdomar kunna samarbeta under normala förhållanden. Ungdomarna skulle få chansen att känna ett egenvärde. Arbetsmarknadsministern framförde personligen att det var ett orealistiskt förslag. Nu, efter X miljoner eller miljarder kronor, kommer enligt uppgift ett förslag som bygger på Ny demokratis förslag. Är det bra? Nej, det är skrämmande. Ungdomspraktiken och ALU var tänkta att vara sistahandsåtgärder. I stället har de blivit förstahandsåtgärder och genom sin utformning bidragit till konkurrenssnedvridning och förlust av riktiga jobb. ALU är ju inkörsporten till evinnerlig a-kassa. När skall regeringen reagera? Hur många miljoner eller miljarder skall det kosta innan någonting händer? Vi inom Ny demokrati har länge krävt åtgärder som skapar riktiga jobb. Lyssna på de vanliga människorna som har direktkontakt med problematiken ute i verkligheten istället för att dra en utredning i långbänk! Inom Ny demokrati engagerar vi oss speciellt för ungdomar samt för småföretagen. Vi har upplevt en utveckling där regeringen i stället för att sätta in kraftresurser för dessa målgrupper gör fruktlösa försök att gå Socialdemokraternas planekonomi till mötes och spikar ihop s.k. krispaket. Krispaket är, som vi alla nu vet, överenskommelser som man överger efter ett tag. Resurserna ägnas sedan åt att försöka få fram vems fel det var att överenskommelsen inte höll. Det är tydligen viktigare för regeringen att samarbeta med Socialdemokraterna och tillgodose dem än att aktivt arbeta mot arbetslösheten. Officiellt säger sig regeringen föra en kamp mot arbetslösheten. Hur kan man säga det, när det bevisligen bara blivit halvmesyrer? I arbetsmarknadsutskottet liksom i de flesta utskott sorteras motionerna i högar. Det finns en hög för regeringspartiernas motioner och en för oppositionens motioner. Av motionerna i den första högen kan man eventuellt åstadkomma positiva skrivningar, och motionerna i den andra högen -- oppositionens -- är redan på förhand avslagna. Då vi inom Ny demokrati för två år sedan kom in i riksdagen direkt från verkligheten och ännu inte hade fått de obligatoriska skygglapparna, förvånade det mig varför inte regeringen och utskotten plockar russinen ur kakan och tar vara på guldkornen i motionerna. Nej, det är nu bara så att regeringens proposition i ärenden skall gälla, oavsett innehåll och innebörd. Detta förhållande föranledde oss inom Ny demokrati att föreslå att alla motioner skall skrivas utan partibeteckningar och namnunderskrift, nu när Sverige verkligen är i kris. Då kanske inte regeringen skulle behöva skämmas för att anta en motion eller delar av en motion som kommer från oppositionen. Detta förslag om nytänkande var naturligtvis alldeles för bra. Dessutom kom det från Ny demokrati, varför det avslogs. Vi är nästan säkra på att det inom en viss tid kommer att dyka upp igen i ny skepnad -- som proposition från regeringen. Detta sker med många av våra förslag. I och för sig får man vara glad över att sunda idéer till slut genomförs, men varför måste samhället -- skattebetalarna -- på grund av prestige innan dess ha förlorat miljontals eller miljarder skattekronor? Vi försökte bryta slentriantrenden och föreslå att arbetsmarknadsråden skulle tillsättas efter kompetens och inte efter politisk och organisatorisk tillhörighet. Det blev naturligtvis blankt avslag på våra motioner. Efter X miljoner kronor presenterades innebörden av vår motion i form av en proposition från regeringen. Anhöriga till småföretagare som tvingats göra konkurs och som själva tvingats sluta sina jobb har sedan 20 år tillbaka inte haft möjlighet att erhålla a-kassa på grund av släktskap med företagaren. Ny demokrati uppmärksammade och påtalade problemet och engagerade sig i frågan. Orsaken visade sig vara att AMS i sin regelbok för akassorna inte återgivit innehållet i proposition 56 från 1973 i dess helhet. Ny demokrati fick utskottet att uppmana regeringen att återkomma med lagförslag i ärendet. Nyheten om den seger Ny demokrati vunnit för småföretagarna kom att publiceras på en helsida i tidningen Expressen. Regeringen, representerad av arbetsmarknadsministern, sade sig ha genomdrivit rätten för anhöriga till företagare att liksom alla andra löntagare få arbetslöshetsersättning. Efter X antal tragedier och X antal miljoner eller miljarder har Ny demokratis sunda förnuft vunnit. LAN köper som bekant upp utbildningsplatser från AMU. Arbetsförmedlingarna fyller upp dessa platser i den utsträckning utbildningsbidragen räcker. Det har saknats koordination. Det har inneburit bl.a. att många kurser som betalats med skattebetalarnas medel varit tomma, eftersom utbildningsbidragen har tagit slut. Återigen var det Ny demokrati som påtalade förhållandet, vilket nu efter X antal miljoner i bortkastade skattepengar börjat åtgärdas. Det finns tyvärr ytterligare exempel. Alla, från höger till vänster, talar i dag om att det är i de små och medelstora företagen som framtidens jobb finns. Jag skulle vilja påstå att det enbart är en läpparnas bekännelse, för att använda Mona Sahlins favorituttryck. Socialdemokraterna har aldrig underlättat för företagare, gör det inte nu och kommer tydligen aldrig att göra det. Om partiet kommer tillbaka till makten skall skatterna höjas igen, arbetsrättsliga regler återställas till vad de alltid har varit och företagare återigen jagas, eftersom de profiterar på löntagarna. Det har man alltid hört. Socialdemokraterna har mig veterligen inte ett enda förslag till hur man skapar riktiga jobb i de små och medelstora företagen. I går speglades det i TV hur Socialdemokraternas bundsförvanter, Elektrikerfacket, går till strid mot Sverige och skattebetalarna. Ett litet företag i Sverige har kanske bara råd att ha en elektriker anställd på halvtid. Elektrikern själv vill och måste jobba samt tycker dessutom att det är jättebra för honom. Facket insisterar på att han skall säga upp sig, eftersom de tycker att småföretagen gott kan anställa honom på heltid. Detta protesterar elektrikern emot. Han har mage att sätta sig upp mot facket. Han har nu uppmanats att säga upp sig, börja stämpla och hålla tyst. Om han inte gör det skall man se till att han blir avstängd från a-kassan. Facket gör nu allt som står i dess makt för att sätta krokben för företagaren. Om facket lyckas blir det konkurs, vilket inte bara drabbar elektrikern med eventuell familj utan även småföretagaren med eventuell familj, leverantörer m.m. En kedjereaktion uppstår. Vem får betala? Jo, det får de svenska skattebetalarna, oavsett om de har arbete eller inte. Sensmoral: fackets makt måste brytas. Vad gör då regeringen? Som jag tidigare anfört har den mest ägnat sig åt halvmesyrer. Nu är det en ny halvmesyr på gång, nämligen ändringar i arbetsrätten. Eftersom arbetsmarknadsministern redan vet att Socialdemokraterna enligt egen utsago kommer att riva upp alla förändringar i arbetsrätten vid ett eventuellt systemskifte, vore det väl på plats att göra något rejält för småföretagen. Vad har man att förlora? anställda inte borde omfattas av några som helst turordningsregler. Många småföretag skulle komma ur den förlamande tvångströja som arbetsrättslagstiftningen satt dem i. I dag drar företagen ned på verksamheten, eller satsar på övertid istället för att satsa på nyanställningar. I dag sysselsätter man folk i stället för att ge folk arbete. Om man har a-kassa, beredskapsarbete eller går på ett ALU-projekt får man inte arbeta med något som kan konkurrera med den ordinarie arbetsmarknaden, som det heter. Det blir i stället en evig rundgång av tillfällig sysselsättning. Tänk om man i tid hade förstått att företag med goda affärsidéer, som sköts på ett normalt sätt, i princip inte behöver några bidrag. Däremot behöver företag en god jordmån att kunna växa och verka i. Man måste bl.a. kunna låna pengar till förmånliga villkor. I dag nekar bankerna företag med lovande affärsidéer och goda utvecklingsmöjligheter krediter, vilket ofta leder till onödiga konkurser. Bankerna dödar alltså sina egna kunder, vilket osökt leder oss in på att det primära i dag fortfarande är att få ned räntan. Vi har gett en mängd olika förslag. En viktig förutsättning är alltså att investeringsräntorna sänks så att alla som vill ha ett investeringslån bereds tillfälle till detta. Även varje kommun skulle med en mycket låg ränta få låna till att renovera skolor, avloppssystem m.m. som kan vara till glädje för kommunens invånare. Dagens arbetslöshet hade inte haft den omfattning som den har i dag om man satsat på småföretagen, vilket man inte gjorde. Om man gjort som vi sagt, dvs. att redan 1991 sänka arbetsgivaravgifterna till 16 %, hade man hjälpt upp det hela.
Fru talman! Jag skall bara avsluta. Det är alldeles onödigt med denna rekordarbetslöshet. I Sverige skulle vi kunna skapa nya arbetstillfällen för alla om regeringen verkligen ville detta.
Jag är snart klar, fru talman.

Fru talman! Laila Strid-Jansson räknade upp alla de intitiativ som hon ansåg sig ha varit ensam om att ha tagit i denna kammare och i arbetsmarknadsutskottet. Jag vill inte frånta henne glädjen av att vara moder till ett antal av de motioner som har behandlats. Jag vill påpeka att det förvisso har kommit ett antal mycket viktiga, intressanta och strukturella förslag också från andra partier, även partier i opposition, som har samma inställning i sakfrågor, dock icke när det gäller sättet att lösa dem. När det gäller arbetsrätten och småföretagarna skall Laila Strid-Jansson kanske fundera över varför, med den arbetsrätt som vi hitintills har haft, antalet småföretag ökade mycket starkt under 80 talet. Däremot har antalet småföretag minskat dramatiskt under lågkonjunkturen. Det kanske inte har med arbetsrätten att göra, Laila Strid Om man dessutom gör en del internationella jämförelser -- och då behöver man inte gå långt bort, utan kan hålla sig till vår närmaste omgivning -- visar det sig att en mycket låg grad av trygghet för löntagarna på arbetsmarknaden inte alls leder till den ökning av småföretagsamhet som Laila Strid-Jansson utmålar att den skulle föra med sig. Stabila spelregler på arbetsmarknaden och trygga förhållanden för löntagarna leder också till trygga förhållanden för företagsamheten och småföretagen. Dessutom vill Socialdemokraterna trygga småföretagen. Ägarna till företagen skall arbeta under samma skattebetingelser som löntagarna, dvs. betala skatt på sina inkomster under samma förhållanden som andra. Socialdemokraterna är en av drivkrafterna när det gäller att förbättra småföretagens tillgång till riskkapital och möjligheter att få utvecklas.
Fru talman! Självfallet skall jag på intet sätt förringa att alla partier kom med bra förslag i arbetsmarknadsutskottet, Ingela Thalén. Det är självfallet så. Jag tog däremot upp några förslag som vi i Ny demokrati har lagt fram och som visat sig vara bra. Det som jag tycker är väldigt snett är att man inte helt och hållet bryr sig om sakfrågorna utan i stället ser till vilket håll förslagen kommer ifrån. Sedan vill jag tala om småföretagen, eftersom jag själv är en småföretagare. Småföretagare har jagats systematiskt i årtionden och anses, precis som jag sade, profitera på löntagare. Ni vill sänka momsen för att få fart på ekonomin så att köpkraften ökar igen. Det är jättebra. Men det räcker inte, eftersom det inte skapar några nya jobb. I våras hörde jag att man på många ställen knappt fick ihop till hyran, och det gäller även nu. Lönen fick man betala genom att låna. Skulle momsen sänkas och köpkraften öka kanske man klarar av lönerna, men det blir inga nyanställningar. Den vilda jakten på småföretagare fortsätter ni med. Detta är ett förslag. Om man nu skall ändra i arbetsrätten och hjälpa småföretagen -- något som tydligen alla vill, eftersom det är där framtidens jobb finns -- är detta en väg som man kan diskutera.
Fru talman! Jag förstår inte, Laila Strid-Jansson, hur det kan bli fler arbeten om man i småföretag eller andra företag får det lättare att sparka två personer för att i stället nyanställa två. Det blir ju fortfarande plus minus noll. Det är inte detta förändringarna i arbetsrätten handlar om. Erfarenheterna av tidigare förändringar visar att försämringar i arbetsrätten inte leder till fler nyanställningar. Detta är en ideologisk fråga. Det är inte fråga om att skapa ökad sysselsättning. De som har sämst möjlighet att i dag betala sin hyra är de 600 000 arbetslösa som har fått försämrade ersättningsnivåer. Laila Strid-Jansson är en av dem som i denna kammare hjälpt till med detta, och hon är dessutom tillskyndare till att sänka ersättningen. Det är de arbetslösa som sitter i kläm, inte i första hand småföretagen. Jag är beredd att diskutera att på olika sätt stimulera småföretagen att utveckla idéer, produktion och tjänster. Men det skall ske under förhållanden som är trygga både för företagaren och den anställde.
Fru talman! Det sista som Ingela Thalén sade tyckte jag lät väldigt bra, dvs. att Socialdemokraterna är beredda att diskutera saker som kan underlätta för småföretagare. Nu är det inte så att det skall vara lättare att avskeda folk. Det är inte vad det handlar om. Att man utökar möjligheten till provanställning beror enbart på att arbetsrättsreglerna i dag är sådana att småföretagare inte törs anställa en person eftersom man inte vet om man har råd att ha kvar honom i fortsättningen. Vi anser att man måste göra ett försök att ändra i arbetsrätten. Det händer ju ingenting. Det har inte skapats några nya jobb i småföretagen, och med nuvarande arbetsrättsregler kommer det heller inte att skapas några. Man måste därför föra en diskussion över partigränser och försöka att pröva nya vägar. Det har inte hänt någonting alls, utan småföretagen går i dag fortfarande på knäna.

Fru talman! I mycket av det som Hans Andersson har sagt kan jag bara instämma. Jag vill bara påpeka för Hans Andersson att socialdemokraterna i sin motion i anslutning till kompletteringspropositionen i våras beskrev hur vi tyckte att kommunerna skulle stöttas. Där har socialdemokraterna givit besked. Hur vi i den fortsatta behandlingen av de ekonomiska frågorna skall ställa oss får vi återkomma till i den debatten. När det gäller övertidsuttaget delar jag Hans Anderssons oro. Om det skall regleras genom lag eller på annat sätt tycker jag dock att man kan återkomma till i diskussionen. Under alla omständigheter tycker jag att hanteringen av övertiden i alla hänseenden bör vara ett utomordentligt starkt intresse för parterna på arbetsmarknaden. Jag kan också instämma i Hans Anderssons kritik mot hanteringen av övergångstiden och karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen. Jag är utomordentligt förvånad över arbetsmarknadsministerns hantering, men till detta får jag återkomma.

Fru talman! Nu sade Hans Andersson mycket försiktigt att han inte hade sett i vår motion, men om han tittar en gång till skall han finna att det socialdemokratiska alternativet till finansiering innebar att kommunerna skulle få skatteintäkter genom en ändring av brytpunkten. Nu har den borgerliga majoriteten fattat ett helt annat beslut, vilket gör att vi har ett annat utgångsläge i den kommande ekonomiska politiken. Till detta får vi återkomma. Jag skall ge Hans Andersson en signal om delat arbete. Delat arbete har aldrig lett till produktiv ökning och tillväxt. Inget annat land i Europa och i världen har kommit längre när det gäller att dela på de arbeten som finns. Det enda som har lett till en utveckling är att man har ökat antalet arbetstillfällen. Sänkt arbetstid är ett resultat av ökad produktivitet, inte av att man delar på arbetena. Det leder inte till någon utveckling.

Fru talman! Låt mig inleda med att säga att det inte finns någon viktigare uppgift än att återupprätta vårt land som en närings och industrination med en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Vi har nyss hört socialdemokratins främsta företrädare i dessa frågor. Det var ett enda långt gnöl, utan något sakligt förslag. hör man gång på gång orden ''vi skall riva upp'' upprepas. Jag såg i går Göran Persson, som -- den stackaren -- har blivit utsedd till ekonomisk talesman. Hans besked var ungefär: Nja, nej, inte skall man lova att riva upp så mycket. Det såg ut som om han, med sin stora kropp, satt på en het spis. Aftonbladet SIFO eller IMU-undersökte -- jag kan inte hålla reda på instituten -- under socialdemokraternas kongress vad människorna trodde i följande fråga: Löser Socialdemokraterna arbetslösheten bättre än dagens regering? En övervägande del trodde, trots att det var kongress, att socialdemokratin skulle klara uppgiften sämre. Efter att ha hört Ingela Thaléns långa gnöl i dag tycker jag att folket ibland bedömer frågorna rätt hyggligt. Sverige utvecklades till en världsvärsting i inflations och spekulationsekonomi i slutet av 80 talet. Vem regerade då? Sverige prissatte sig ut ur världsmarknaden genom tvåsiffriga lönehöjningar med noll i produktivitetstillväxt. Vem regerade då? 80-talets investeringar skedde i mycket stor utsträckning utomlands, inte i Sverige. Vem skapade det näringslivsklimatet? Var det den regering som då regerade, eller var det någon annan? Dessa faktorer tillsammans med en långvarigare och djupare lågkonjunktur än någon kunnat tro, gör att vi i dag sliter ont både med besvärliga, obehagliga, besparingar och med en hög arbetslöshet. Ju mer jag studerar situationen, och också hör hur ekonomer uttalar sig, bedömer jag det som att det skulle ha gått att leva hyggligt, ha en bra arbetsmarknad, med den internationella lågkonjunkturen. Det är arvet från 80-talet som är tungt att leva med, med finansiella kriser osv. Hur tror Ingela Thalén att det känns att sitta i regeringen och från andra banker tvingas ta ett antal tiotal miljarder till den bank, med förluster, som låg direkt under socialdemokratiska finansdepartementet? Varenda affär härstammar från tiden före regeringsskiftet. Men det är vi som får se till att notan betalas. Det är inte roligt, men det måste göras. Ingela Thalén talar om åtstramning. Jag vill påminna om att den stora åtstramningen under denna valperiod skedde tillsammans med Socialdemokraterna under ett par nätter på Rosenbad. Den stora åtstramningen behövdes. Detta budgetår fattas nu ungefär 245 miljarder kronor som underskott i a-kassorna och i lönegarantifonden. Medelinkomsten i vårt land är 135 000 kr. Efter det att en massa skatt betalats på det beloppet, blir kvarvarande netto bra mycket mindre. Översatt betyder det att vi, utslaget på var och en som arbetar i vårt land, lånar 70 000 kr. Den enda politik som socialdemokratin har är att mycket snabbt öka det lånebeloppet. Det vill man överlåta till kommande generationer att betala. Själv är jag väldigt orolig, eftersom även detta lånebehov riskerar att störa den sjunkande räntenivån. Om man skulle gå den socialdemokratiska vägen skulle vi redan haft en hög räntenivå. Jag vill nu redovisa ett antal ljuspunkter, eftersom socialdemokratin inte ser någon. Konkurrensenkraften i svenska näringsliv är i dag bättre än den någonsin varit. Det är viktigt. Produktivitetsförbättringarna beräknas i år upp till ungefär 6 %. De var höga i fjol. Men när Ingela Thalén under senare år satt i regeringen var de noll. Det är viktigt med produktivitetsförbättringar för att vi skall kunna hänga med och sälja våra varor. Sveriges affärer med utlandet kommer att gå ihop, när det gäller bytesbalansen. Det är ganska viktigt. Under hela socialdemokratins tid rådde det i princip långvarig brist. Exporten utvecklas väldigt bra. Orderingången ökar starkt. Parterna har tagit ett stort ansvar genom att teckna avtal som i stort sett sträcker sig in på 1995. Det vill jag ge dem ett stort beröm för, därför att det stärker möjligheterna att snabbare komma tillbaka. Det var fint gjort. Räntan, som i december var 11 % är nu något under 7 %. Det här förhållandet har lättat finansinstitutens svåra situation, så de behöver kanske inte hjälpas med så mycket mer pengar. Det här bidrar till att näringslivet vågar investera. Det man emellertid glömmer, sett från den enskildes synpunkt, är att köpkraften ökar om man i stället för att betala 15-20 % i ränta får betala mindre. Så även enskilda människor börjar våga litet mer. Det finaste är att ytterligare sänkningar är att vänta om budgetunderskottet vårdas. Den bedömningen gör svenska ekonomer och i stort sett alla utländska institut. Låt oss inte förstöra denna möjlighet med en lössläppt lånepolitik. Också i hushållen finns det stora förväntningar. Hushållen tror mycket mer på goda tider för landet och sig själva, än de gjorde under socialdemokratins regeringsår 1990 och 1991. I hushållen har man alltså förstått det här, vilket är bra. Jag har nu räknat upp åtta punkter som är en god grund för tillväxt av ordinarie jobb. Jag kan nämna fler, men de här är de allra viktigaste för att skapa ordinarie jobb. Jag går nu över till punkter som närmare rör arbetsmarknaden. Positivt är att konkurserna minskar. Den här regeringen övertog ett näringsliv, en företagsamhet där över hälften av företagen gick med förlust så att det brakade om det. Därav följer många konkurser och inga nyanställningar. Nu minskar konkurserna. Jag skulle naturligtvis önska att de minskade mycket mer, eftersom de kostar pengar och jobb. Varslen om uppsägningar har nu gått ned på en betydligt lägre nivå än tidigare. Det är positivt. Nyanmälda lediga platser ökar, och läget har i höst stabiliserats hyggligt -- tyvärr på alldeles för låg nivå. Men man får gå ganska långt tillbaka i tiden för att finna samma antal nyanmälda platser. För första gången sedan lågkonjunkturen drabbade vårt land, minskar det totala antalet arbetslösa och antalet människor i åtgärder enligt senaste AMS undersökningen. AMU redovisade samma goda resultat i månadsskiftet juni/augusti. Det är första gången på flera år. En annan siffra som jag vill nämna är att under de senaste sex månaderna har, trots det svåra läget, 309 000 personer fått jobb, och därmed har de kunnat avregistreras på arbetsförmedlingen. Det är Övertiden som förekommer kan man se på två sätt. Den visar att det finns en efterfrågan i företagen, och att man egentligen behöver fler anställda. Men man är naturligtvis väldigt osäker när man ser att ett parti som eventuellt kan komma till regeringsmakten bara har ett budskap: Riv upp, riv upp. Det ger en väldig osäkerhet: Vågar vi eller vågar vi inte? Andersson talade om -- jag nämner Hans Andersson vid namn så han får chansen att debattera, eftersom Hans Andersson alltid är trevlig att debattera med -- utökades ordinarie skolväsende med 90 000 nya utbildningsplatser. Det är en stark satsning. Sammantaget kostade paketet 48 miljarder kronor, vilket är mycket pengar. Eventuellt skulle jag kunnat förhandla mig till ytterligare ett antal miljarder, men jag har stor respekt för att den som har hand om finanserna på alla sätt måste hålla tillbaka. Annars hamnar vi i en stor olycka framöver. Det här räcker dock till ca 10 % av arbetskraften, om alla ungdomar accepterar erbjudna utbildningsmöjligheter -- det kan inte en regering bestämma över -- och om de pengar som Arbetsmarknadsverket har erhållit används på rätt sätt. Det är en enorm satsning, och det går nog inte att komma mycket längre. I dag eller i morgon kommer ett antal propositioner att läggas på riksdagens bord, vilka ytterligare berör de här frågorna. Men eftersom de ännu inte presenterats och lagts fram skall jag inte beröra dem. Då är vi framme vid slutsatsen att det finns en stor mängd ljuspunkter. Men socialdemokratins talesman på det här området har bara svartpenseln framme. Hon kan inte se och vill inte förmedla budskapet om ljus, utan hon vill förmedla hopplöshetens budskap. För min del vill jag mycket starkt understryka det stora allvaret i dagens situation. Det är hemskt att 200 000 ungdomar -- fantastiska ungdomar -- kommande vinter måste stå utanför ordinarie arbetsmarknad. Men om arbetsgivarna ställer upp -- jag är inte säker på att de orkar och vill göra det fullt ut -- kan långtidsarbetslöshet undvikas för dessa 200 000 ungdomar. Då gör vi en insats, som inget annat land orkar med i denna situation. Men då behöver goda krafter hjälpa till, och jag vädjar till dem. Jag vill också beröra sysselsättningen i stort. Storföretagen betyder mycket, men där finns inte de nya jobben. De kommer att producera dubbelt med samma eller mindre antal jobb -- om nu inte socialdemokratin sätter i gång en rörelse så att företagen flyttar ut ännu mera, som de gjorde under socialdemokratins regeringstid. Nu är de faktiskt tillbaka med en hel del arbetsuppgifter i vårt land. Vi behöver också utländska investerare, och då måste vi ha ungefär samma villkor som man har ute i Europa. Gränserna är vidöppna. Det går att kortsiktigt ta poänger på saker och ting, som Ingela Thalén försöker göra, men om vi inte har lika villkor som andra länder får vi kanske inte de många investeringar som vi behöver för att återvinna vår ekonomi och skapa en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Det här betyder sammantaget att allt nu måste göras för att skapa framtidstro i små och medelstora företag. Det är det som arbetsrättslagstiftningen syftar till. Hans Andersson säger att det är SAF som stöder förslaget. Har inte Hans Andersson hört att SAF skäller som sjutton på förslaget? AMS stöder däremot viktiga delar, och även många andra gör det. De som kan svensk arbetsmarknad vet hur det fungerar, vet hur svårt det är och vet att det är småföretagen som måste klara en stor del av de framtida jobben. Driv då en politik så att de får en framtidstro, inte tvärtom!

Fru talman! Det var ett gott försök, Börje Hörnlund, men det var ganska genomskinligt. Jag kommer nog inte att vara ensam om den uppfattningen framöver. I mitt första inlägg nämnde jag att det finns ett antal ljuspunkter, men dess värre berör de ljuspunkterna den mindre delen av hela arbetsmarknaden. För att dessa ljuspunkter skall orka fortsätta att växa sig starkare behöver också den andra delen av arbetsmarknaden finnas med, dvs. det vi kallar hemmaarbetsmarknaden. Börje Hörnlund säger att alla goda krafter skall hjälpa till. Då kan man fråga sig varför de 600 000 inte tillhör de goda krafterna. Kan Börje Hörnlund förklara det? Varför får inte de fackliga organisationerna räknas in bland de goda krafterna? Börje Hörnlund säger vidare att de som förstår sig på arbetsmarknaden och arbetsrätten stöder de förslag som han nu lägger fram. Betyder det att de tre centrala fackliga organisationerna och de människor som har skrivit kilovis med reaktioner, som kommit både Börje Hörnlund och andra till del, inte begriper någonting av arbetsmarknaden? Vi som företräder oppositionen i riksdagen och som har åtminstone några månaders erfarenhet begriper alltså inte heller någonting av arbetsmarknaden. Här har Börje Hörnlund anledning att förklara sig litet närmare. Börje Hörnlund är optimist. Jag älskar optimister, även om jag inte alltid är så förtjust i Börje Hörnlund. Men det är väl ändå att ta i, att nu göra exakt samma beskrivning av ljuspunkterna som han gjorde i våras. Börje Hörnlunds regering vilseledde då denna riksdag så att man fattade beslut om den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken på helt felaktiga grunder. Nu är Börje Hörnlund på väg att göra det igen. Visst skall vi lyfta fram det som är positivt och vara optimister, men vi skall vara det med en politik som leder till resultat. Börje Hörnlunds och den borgerliga regeringens politik har skapat en enorm massarbetslöshet. När det slutligen gäller historieskrivningen, är det alltid märkligt att arbetsmarknadsministern så snabbt hoppar över tre saker: det som den socialdemokratiska regeringen fick med sig i bagaget, det som den socialdemokratiska regeringen förberedde, dvs. rensade upp, och det som den borgerliga regeringen sedermera nogsamt smulade sönder. Jag tycker att man skall ta med hela historieskrivningen, Börje Hörnlund.

Fru talman! I våras räknade jag upp tre fyra ljuspunkter. Nu räknar jag upp femtontalet ljuspunkter. Jag är övertygad om att det inte är bra när ett stort parti har ett enda budskap till allt och alla, när färgen genomgående är svart och det bara gäller ''riv upp''. Det leder inte till att man vågar göra nyanställningar då det gäller den övertid som motsvarar ungefär 50 000 heltidsanställningar. Jag menar att det är en absolut nödvändighet, och det är alldeles rätt tid att göra det nu. Man kan bedöma den internationella lågkonjunkturen litet olika, men nu är det väl dags att det skall börja ta sig. Vårt konkurrensläge gör att här finns goda förutsättningar för den jätteduktiga arbetskraft som ingenting annat vill än att komma in i ordinarie jobb. Ingela Thalén talar om de 600 000 arbetslösa. Men antalet har väl aldrig varit noll. En väl avvägd arbetsmarknad behöver en rörlighetsreserv på 2-- Socialdemokratin upprördes över att även de som gick i AMU-utbildning eller omfattades av andra åtgärder togs med när de arbetslösa räknades. Men nu gör Ingela Thalén själv samma sak. Vi har faktiskt minskat den öppna arbetslösheten med 100 000 personer sedan i höstas, och antalet arbetslösa är nu nere runt 400 000. Vem hotas av förslaget om provanställning? Jag är övertygad om att införande av provanställning i tolv månader kommer att ge en hel del av dem som i dag är arbetslösa chansen till jobb. Det hotar ju inte dem som redan är anställda. Vad är det som är en så stor fråga i förslaget om provanställning i tolv månader? Jag tycker att det bör förklaras.
Fru talman! Nu är Börje Hörnlund där igen och sätter upp en bild som inte är sann. Socialdemokraterna har ett utomordentligt viktigt och tungt program för att stärka de ljuspunkter som finns och för att skapa nya ljuspunkter, även för människor som står utanför den vanliga arbetsmarknaden. Jag skall ge Börje Hörnlund rätt i en sak: vi skall dela upp summan av dem som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, nämligen i dem som omfattas av olika former av åtgärder och i dem som är öppet arbetslösa. Ett problem är att de åtgärder som många omfattas av i dag dess värre inte är av den kvalitet som de borde vara. Det kan vi återkomma till. Jag tycker att det skall vara generella stimulanser och att arbetet skall leda till att människor kommer in i vanliga jobb. Börje Hörnlund säger att man inte skall gå tillbaka till mindre än 2--3 % arbetslöshet. Det är en lång, lång väg dit. När vi talar om hela sysselsättningen handlar det också om dem som nu står inför risken att förtidspensioneras och om dem som står utanför de arbetslösas tal, nämligen dem som av olika skäl har lämnat arbetsmarknaden. Jag måste fråga Börje Hörnlund om han verkligen tror att de försämringar i arbetsrätten som nu införs leder till fler anställningar. Om Börje Hörnlund tror det rekommenderar jag honom att göra ett studiebesök i det konservativa England -- det ligger inte långt härifrån. Börje Hörnlund är på väg att genomföra det landets politik här. I England finns det på grund av den här sortens regler 10 miljoner människor som inte har det som vi kallar vanliga heltidsarbeten. 10 miljoner är ''self employed'', har temporära arbeten eller deltidsarbeten. Det är nästan halva arbetskraften, Börje Hörnlund. Dessutom får dessa människor inte någon kompetensutveckling. Är det denna arbetsmarknad som Börje Hörnlund vill ha i Sverige?
Fru talman! Det var glädjande att Ingela Thalén också ser en och annan ljuspunkt, men i repliken var det väl dolt, precis som om en svart rullgardin var neddragen framför talarstolen. Ingela Thalén! Jag träffade en företagare som var på Socialdemokraternas s.k. företagarriksdag. Han talade om att det han där fick höra om möjligheten att förändra arbetstidslagarna gjorde honom hoppfull. När han sedan hade hört ''rivarna'' i TV sade han att det inte hade sagts ett sant ord på den här företagarriksdagen. Jag tror faktiskt att det fanns en vilja att försöka småföretagsanpassa arbetsrätten litet grand. Ingela Thalén vet liksom jag att den är anpassad till de stora företagen med jurister, personalchefer och experter. Det problematiska med det lilla företaget är att det är en och samma person, ofta med en 7 årig folkskola bakom sig, som sköter allt. Han står på golvet med sina medarbetare. Ingela Thalén utgår ju från att småföretagarna i stort sett är tattare. När jag träffar dem säger de att det som gör att de har övertid är att det har varit så obehagligt att vara tvungen att avskeda någon att de inte vill hamna i den situationen igen. Jag vet inte om jag bara möter ett positivt urval. Ingela Thalén möter en och annan fähund. Men det finns ju folk som inte riktigt följer våra tio bud till hundra procent inom alla yrkesgrupperingar. Sedan 1989, när industriraset inleddes, har 600 000 jobb i runda tal försvunnit. Då har vi haft den gamla lagen om anställningsskydd. Tryggheten finns i helt andra saker. Det framgår av detta. Den nya lagen om anställningsskydd kommer att leda till fler arbetstillfällen. Om man skall diskutera lika enkelt som ni gör kan man säga att ''er'' LAS tog bort 600 000 jobb. Men det var er ekonomiska politik som var orsaken.

Fru talman! Jag ber Hans Andersson om ursäkt om jag har gjort honom en otjänst genom min vänlighet. Det var inte meningen. Efter att ha hört Hans Anderssons inledning av hans replik kan jag säga att jag skall vänta ett par debatter innan jag återigen ger beröm. Kronans fall har i det korta perspektivet gett ökad arbetslöshet. Det beror på att det finns två sorters företag. Det finns ett antal exportföretag som det går mycket bra för men som inte nyanställer. Det finns också företag som har litet import och stora utlandslån. De har i hög utsträckning kommit i en svår situation. I det korta perspektivet tvingas de att avskeda folk för att kunna fortleva. Vi kan se detta i ett litet längre perspektiv. Stora företag som exporterar bra kommer att behöva köpa tjänster från småföretag. De orienterar om vissa order som de har lagt på utländska underleverantörer till svenska underleverantörer. De här mindre företagen börjar också, efter det att de har minskat antalet anställa, få en kostym som gör att de orkar fortsätta driften framöver. De skall också dra nytta av den uppgång som sammantanget kommer att ske. Jag tror att man måste hålla i minnet att i det korta perspektivet leder det här till ökad arbetslöshet, men i det längre perspektivet får man självfallet positiva effekter. Räntan är ändock a och o. Kan den gå ner under 6 % betyder det mycket för företagens framtidstro och möjligheter att investera. Det betyder mycket för enskilda hårt skuldtyngda personer. Man säger att folk sparar så mycket i dag. Vad de gör är att amortera de alldeles för stora lånen som de tog under det glada 80-talet. Även detta lider vi av nu, och nu får vi betala notan.

Fru talman!

Det tror jag att vi är eniga om.

90 000 platserna, som vi väl får se facit av så småningom, räcker det här till ca 10 % av arbetskraften. Jag hoppas att Arbetsmarknadsverket når höga tal framöver. Hans Andersson har inte fått tillgång till förslaget till lagen om anställningsskydd, men det kommer. Från min sida är det mycket kraftigt skrivet. Jag uppmanar åtminstone till att man skall försöka förhandla och bli sams. Det är den bästa lösningen. Det har man kunnat göra i väldigt många företag. Man får också tänka på de små företagen där det inte har gått. Företaget kanske har gått omkull, och därmed förloras alla arbetstillfällen. Jag gratulerar Hans Andersson till att han har materialet.

Fru talman! Vi lever i en tid som manar oss politiker till omprövning. Förmodligen kommer vi först i historiens ljus att få fullt klart för oss hur djupgående de förändringar är som vi nu har att hantera. De problem som vi nu lever med och som för gemene man tydligast manifesteras på arbetsmarknaden har i stor utsträckning sin grund i den politiska ideologi och de politiska beslut som har styrt Sverige under efterkrigstiden. Det finns därför anledning att närmare granska effekterna av denna politik. Eric Holmqvist, om att lösningen på dagens och morgondagens problem på arbetsmarknaden skulle ligga i ett större inflytande för samhället och löntagarna på besluten i näringslivet och styrningen av ekonomin i stort. Det handlade om en aktiv närings-, arbetsmarknads och regionalpolitik. Vad var det då för problem som skulle lösas 1973? Jo, en sedan 1965 trendmässigt stigande arbetslöshet. Företag som hade klarat sig bra under efterkrigstidens uppbyggnadsskede möttes nu av ett allt mer konkurrenskraftigt Europa och ett expansivt Japan. Strukturomvandlingen påskyndades av den solidariska lönepolitiken, som hindrade en anpassning av lönerna till företagens verkliga bärkraft. Den aktiva näringspolitik som med statliga stöd skulle rädda företag och branscher, kunde inte förhindra utslagningen. Flyttlassen rullade. Den socialdemokratiska ryggmärgsreaktionen blev nya lagar, nya regleringar, nya skatter. Löntagarnas organisationer skulle få ett ökat inflytande över företagen. Propositionsskrivaren insåg att lagen skulle kunna få negativa konsekvenser. Det skulle lösas genom att företagen under hot om böter och fängelsestraff skulle åläggas att anställa en av arbetsmarknadsmyndigheterna anvisad person. Arbetsmarknadslagar i samma anda kom i en strid ström. Saltsjöbadsandan var ett minne blott. Legitima krav på skydd mot godtyckliga uppsägningar och ett medinflytande över situationen på den egna arbetsplatsen togs till intäkt för att bygga upp ett ännu fastare fackligtpolitiskt imperium med mycket vittgående rättigheter. Dessutom: vid ungefär samma tid diskuterades på allvar de löntagarfonder med vilka, enligt LO tidningens triumferande formulering, LO skulle ta över. Det är denna övertro på politisk/facklig makt, ekonomisk planhushållning och total brist på insikt om vad det är för faktorer som förmår människor att starta och driva företag som har styrt och fortfarande styr arbetsmarknaden. Det visar också en total brist på insikt om äganderättens betydelse för företagandet. Vad har då resultatet blivit av denna politik? Vi har under de senaste två decennierna fått en extrem koncentration av industrijobb i de allra största företagen. Det är en bräcklig bas i ett läge när investeringarna i allt större utsträckning görs någon annanstans än i Sverige. Samtidigt har antalet mindre företag minskat, de allra minsta med 80 %. Antalet nyetableringar har sjunkit konstant sedan 1960-talet. Vi har förlorat närmare en miljon industrijobb. Sysselsättningen har hållits uppe av den offentliga sektorn. På 20 år praktiskt taget fördubblades antalet anställda från mindre än 800 000 till en och en halv miljon med de konsekvenser detta fått på skatteuttaget. Trots detta har utslagningen av äldre och handikappade ingalunda avtagit, snarare tvärtom. Antalet förtidspensionärer har blivit allt fler. Den svenska arbetsmarknaden har alltsedan mitten av 1960-talet präglats av allvarliga obalanser. Arbetsmarknadspolitiken har fått bära en ökande börda. Ungdomar har också i högkonjunkturer påtagliga svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Också i arbetslöshetsperioder -- den nuvarande undantagen -- har det funnits en besvärande brist på kvalificerad personal. Det övertag på de internationella marknaderna som Sverige en gång hade i form av en jämfört med andra länder välutbildad arbetsstyrka, föreligger inte längre. Sammantaget har detta lett till en brist på folk med tillräcklig kompetens och alltför många lågutbildade. Produktiviteten står inte i någon som helst proportion till kostnaderna. Fru talman! Har då socialdemokraterna och majoriteten i denna kammare tagit lärdom av vad som har hänt i Sverige och i vår omvärld? Mycket i den politiska debatten under de senaste åren skulle kunna tyda på en tillnyktring. Men det tycks socialdemokraterna nu sorgfälligt vilja dölja i bisatser i en annars traditionell retorik. Det partiprogram som socialdemokraterna antog så sent som 1990 säger att vid den tiden fanns ingen beredskap för den situation som landet redan då hade befunnit sig i under ett par år. Programmet inleds med den magnifika meningen att socialdemokraterna vill ''så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer.'' I partiprogrammet återfinns praktiskt taget ordagrant samma tankar som fanns i 1973 års propositioner. Enligt programmet är det bestämmanderätten över produktionen och produktionsresultatets fördelning som är det centrala, inte äganderätten. Denna socialistiska samhällsuppfattning -- och vi talar nu om 1990! leder till att samhälleliga organ skall ges ett inflytande över produktionslivet och produktionsresultatets fördelning, och att löntagarnas organisationer tillförsäkras bestämmandet över arbetsplatser och företag. Medlet för detta är kollektivt delägarskap via den kollektiva kapitalbildningen. Därmed, sägs det, fullföljer arbetarrörelsen sin kamp för en genomgripande förändring av det svenska samhället. Varför tar jag då upp det här som kan tyckas vara gammal skåpmat och ett försök att vifta med socialistspöket? Anledningen är att socialdemokraterna inte på något sätt har visat att de förstår att hela denna utveckling, som har sträckt sig över decennier, har skapat ett näringsfientligt klimat som nu slår tillbaka på vår ekonomi och på arbetsmarknaden. Vid den nyligen timade kongressen i Göteborg antogs ett nytt program som visar en viss förståelse för att den omvälvning som ägt rum internationellt också kommer att få betydelse för Sverige. Det visar också en gryende insikt om nödvändigheten av att skapa en långsiktig expansion av näringslivet. I det syftet vill man åstadkomma en överenskommelse med parterna. Om vad då, frågar jag mig? Fortfarande visar socialdemokraterna inte någon som helst förståelse för hur viktigt skyddet av och respekten för äganderätten är för ekonomisk tillväxt och välstånd och ytterst människors frihet. Fortfarande visar socialdemokraterna ingen förståelse för nödvändigheten av att skapa regler på arbetsmarknaden som inte hämmar företagande och nya jobb. Tvärtom visar man i praktisk politik att man fortfarande inte har förstått och inte är beredd till den omprövning som är nödvändig. Socialdemokraternas svar på alla förslag som leder till ett gynnsammare klimat för företagande och för framtidens arbetsplatser är: nej, nej och åter nej! Provanställning för att ge framför allt ungdomar en chans att få in en fot på arbetsmarknaden -- nej! Stopp för den konkurrensbegränsning och de näringsförbud som utfärdas genom den fackliga vetorätten mot entreprenader -- nej! Stopp för den utpressning som bedrivs mot familjeföretag genom blockader -- nej! Rätt för arbetsgivare att ens i blygsam grad avgöra vilken personalsammansättning som vid driftsinskränkningar behövs för att fortsätta verksamheten -- nej! Inlemmande av arbetslöshetsförsäkringen i det generella välfärdssystemet så att den kommer alla till lika del -- nej! Vad föreslås i stället? AP-fonderna skall få placera mer pengar på Börsen! Är det fortfarande drömmen om den kollektiva kapitalbildningens och det kollektiva ägandets välsignelser som hägrar? Fru talman! Socialdemokraterna skyller arbetslösheten på dels bankerna, dels den nuvarande regeringen. Bjälken i det egna ögat tycks däremot ha gjort dem totalt blinda. Det finns anledning för oss alla att djupt beklaga detta förhållande. Det är inte bra, för att uttrycka sig försiktigt, att det största partiet i Sverige inte förmår att ta till sig verkligheten och göra den omprövning som är så oundgängligen nödvändig. Ingela Thalén talar om konfrontation, blind för det faktum att den socialdemokratiska politiken i de här avseendena har inneburit en oavbruten konfrontation. Den konfrontationen har lett till en utarmning av näringslivet och en dramatiskt ökad arbetslöshet. Ja, det behövs överenskommelser mellan parterna och mellan partierna. Men innehållet i sådana överenskommelser kan aldrig vara en i sina grunder oförändrad politik. Jag vill ändå tolka det förhållandet att retoriken från 1990 års partiprogram inte återfinns i årets version som att det, trots allt, finns en öppenhet för att släppa fram den nya tiden i praktisk politik. Jag tror, Ingela Thalén, att vi alla i denna kammare -- inte bara här, utan också utanför detta hus -- skulle uppfatta det som ytterst positivt om Ingela Thalén här och nu kunde bekräfta att så är fallet.

Herr talman! Min lampa har lyst hela tiden, och det gör den tydligen fortfarande. Det har tydligen varit någon förväxling. Ingela Thalén åberopade vårt gemensamma förflutna. Jag kan tala om att företaget hette SKF. Det är ett intressant exempel, men inte i fråga om klasskamp -- vilket Ingela Thalén försökte göra gällande -- utan på vikten av att vi har ett klimat som gynnar småföretagande. Jag skall berätta denna historia. Gamlestadens fabriker -- som var en av våra största textilfabriker -- uppfann ett speciellt kullager. Han startade ett företag kring detta kullager. Han började med 12 man. I dag jobbar ungefär 50 000 människor i den koncernen. Ur den koncernen skapades ett annat litet småföretag av två kreativa ingenjörer. De var 60 man när de levererade sin första produkt. I dag är de 60 000. Det företaget heter Volvo. Det är så här det går till, Ingela Thalén. Ur de små växer de stora. Jag vet inte om Ingela Thalén har läst den utmärkta redovisningen Den långa vägen från Industrins utredningsinstitut. Här ges mycket av den information och bakgrund som vi behöver för att kunna föra en politik för framtiden. Tyvärr finns det dåligt med statistik för detta område. Det finns god statistik på industriområdet. Också bristen på statistik säger något om bristen på intresse från bl.a. politiskt håll att ta reda på hur näringslivet faktiskt fungerar. Ingela Thalén fortsätter att enbart diskutera 80-talet och att skylla på bankerna och på den borgerliga regeringen. Vad var det för förutsättningar som den borgerliga regeringen hade och som Ingela Thalén påstår att den har förstört? Jo, sedan 1990 har arbetslösheten ökat i en sådan snabb takt, som vi inte har upplevt sedan 1930-talet. Det var den förutsättningen som socialdemokraterna lämnade i arv till oss. Är det detta Ingela Thalén menar? Det fanns en varselstatistik redan då som steg i höjden. Nu minskar antalet varsel och nyanställningarna ökar faktiskt, Ingela Thalén.

Herr talman! Nu lyser inte min lampa till mikrofonen igen. Ödets lotter falla olika. Sonja Rembo säger att socialdemokraterna inte har bidragit till att skapa ett gynnsamt företagsklimat. Men detta, Sonja Rembo, är inte sant. Jag delar uppfattningen i en del av det Sonja Rembo säger, t.ex. när det gäller betydelsen av att skapa goda förutsättningar och goda regler för företag att utvecklas och växa, inte minst gäller detta naturligtvis de mindre företagen. Men till dessa goda regler gäller givetvis också arbetsrättsliga förhållanden som gör att löntagare, de anställda, har möjlighet att arbeta under goda betingelser. Jag tror att trygga och kompetenta människor ger det största bidraget på arbetsmarknaden. Människor som saknar självförtroende och självkänsla och som inte har tillräcklig kompetens har mindre möjligheter att bidra med det goda arbetet. Därför förstår jag inte alls Sonja Rembos infallsvinkel på den punkten. Vidare frågar Sonja Rembo vad vi har bidragit med. Bl.a. handlar det om en helt ny skattereform. Det handlar om ett Rehnbergavtal. Det handlar om en omväxling från hög till låg inflation. När det gäller varselsiffror och arbetslöshetstal kom det stora trycket i fråga om arbetslösheten efter det att den borgerliga regeringen genomförde en gigantisk åtstramning efter sitt regeringstillträde 1991. Det var ju då hela byggindustrin knuffades över bordskanten. Det var då hemmamarknaden började sjunka ihop. Det var då arbetslösheten började öka som mest dramatiskt. Det handlar dels om effekten av en internationell lågkonjunktur, dels om regeringens agerande sedan regeringen tillträde. Det är nu frågan om vad som kommer att hända framöver med ledning av denna regerings förslag. Denna regering har hela tiden visat riksdagen prognoser som har varit felaktiga, som har varit skeva, som har legat efter i tiden. Alltså har denna riksdag fattat beslut på underlag som inte har varit korrekta. Hans Andersson och jag själv har i debatten pekat på att riksdagen har haft möjligheter att ta ställning till andra förslag, men den borgerliga majoriten har avvisat dessa förslag.
Herr talman! Ingela Thalén gör mig bekymrad när hon talar om 80-talet. Hon glömmer de krispaket på krispaket och regeringskriser osv. som tillkom under den socialdemokratiska tiden. Jag är rädd för att hon inte förstår. Det är djupt bekymmersamt. Hon talar om att den borgerliga regeringen höll fast vid kronkursen och de konsekvenser som det faktiskt förde med sig. Ja, det är möjligt att den borgerliga regeringen allt förlänge höll fast vid den politik som socialdemokraterna hade lagt fast. Socialdemokraterna var faktiskt med på denna politik och visade ansvar i de krisuppgörelser som gjordes hösten 1992 -- sådana de nu såg ut. Men kompromisser är kompromisser. Jag har inte fått besked av Ingela Thalén: Är det fortfarande 1990 års partiprogram som gäller? Eller kan vi förvänta oss att socialdemokraterna skall ta intryck av den nya tiden och de helt annorlunda förutsättningar som gäller för den ekonomiska politiken, för näringspolitiken, nödvändigheten av att skapa ett gynnsamt klimat för företagande och nyetableringar? Det skall vara förändringar för arbetsrätten och av skattesystemet -- för att nämna några faktorer. Ingela Thalén har en replik kvar. Jag hoppas att hon då kan visa vad den utsträckta handen innehåller -- som socialdemokraterna så gärna talar om. Vad skall de överenskommelser man talar om innehålla, Ingela Thalén? Ni måste ju ändå ha ett förslag till konkret politik som ni vill föra. Det räcker inte med att säga vackra ord. Ert program från er senaste kongress är fullt av vackra ord. Jag kan skriva under mängder av dessa ord. Men det finns inga konkretioner -- inte heller i det som Ingela Thalén säger här i kammaren. Skall vi få ordning i Sveriges ekonomi, stabilitet i förhållandena så att företagen vågar lita på de spelregler som gäller, våga börja nyanställa? Eller skall vi nu efter Ingela Thaléns replik till Hans Andersson vänta oss förslag på lagregler som stoppar övertidsuttaget också? Vad är det ni vill, Ingela Thalén?

Herr talman! Jag är inte speciellt förtjust i att debattera med Hans Andersson och det parti som han företräder. Men sådana är demokratins villkor. Väljarna har försett oss med de partier som finns representerade i denna kammare. Jag kan väl hålla med Hans Andersson om att industripolitiken har negligerats. Det är detta jag försökte få fram i mitt huvudanförande och i mina diskussioner med Ingela Thalén men som hon inte förstod. Jag är inte säker på om den statliga inblandning i Japan osv. som Hans Andersson här talar om är detsamma som den politik som Hans Andersson själv och hans parti driver i denna kammare. Vad man definitivt inte gör i de framgångsrika industriländerna är att reglera ihjäl sitt näringsliv. Hans Andersson föreslog i sitt huvudanförande tidigare i dag något som jag uppfattar som ett förbud mot övertid. Ytterligare regleringar är vad Hans Andersson och hans parti talar om. Ni är inte ett dugg intresserade av att skapa ett näringsklimat som gynnar näringslivet och företagandet. Tvärtom vill ni lägga ännu mer av makten på politiska och fackliga nivåer. Det är just den politiken som vi mycket riktigt har fått för mycket av här i Sverige och som vi absolut till delar måste riva upp. Däremot skall vi inte riva upp sådant som skapar trygghet för människorna och förutsättningar för nya jobb. Självfallet skall vi skapa förutsättningar också för de enskilda människorna. Men vi skall riva upp allt det som har skapat den planhushållning som vi har i Sverige. Vi skall alltså inte ha planhushållning, utan vi skall ha en framgångsrik politik som är till förmån för företagandet och som bygger på marknadsekonomisk grund. Det är en enorm skillnad mellan detta och den politik som Hans Socialdemokraterna har styrt politiken decennium efter decennium med en majoritet som varit baserad på kommunisterna, numera Vänsterpartiet -- dvs. Hans Anderssons parti. Jag försökte tidigare få fram om det är den typen av politik som vi skall ha i Sverige också i fortsättningen. I så fall säger jag: Arma land!

Herr talman! Hans Andersson nämnde boken ''Den långa vägen'' och talade om förslagen till nya försäkringsformer. Ja, för att vi skall klara de åtgärder som nämns i utredningen -- för övrigt instämmer jag i väldigt mycket av det som sägs i den här utredningen -- och kunna skapa trygghet för människorna, så att dessa vågar satsa på och ta språnget mot något nytt, måste ekonomisk trygghet skapas. Det är alldeles riktigt. Det är bättre att vi får ett ekonomiskt trygghetssystem som fungerar på ett sådant sätt att företagen inte hindras från att utvecklas. Det är det som är meningen. Jag tror alltså att vi måste göra en helt annan åtskillnad mellan vad som är arbetsgivarens ansvar och vad som är det fackliga ansvaret. Den sammanblandning som nu förekommer leder till en total oansvarighet från bägge hållen, och det är det värsta. Jag beklagar att Hans Andersson inte var med på arbetsmarknadsutskottets resa till Baltikum. Men han har kanske varit på den sidan av den gamla järnridån tidigare. Där har i stort sett bedrivits den politik som Hans Anderssons parti för svenskt vidkommande år efter år har föreslagit i denna kammare. Det gäller då statlig styrning, planhushållning. I Baltikum kunde vi studera det totala förfall som denna politik har lett till. Det finns anledning för oss att betänka -- Ingela Thalén och Hans Andersson talar kortsiktigt om arbetsmarknadspolitiska åtgärder i dag och om 80 talets bankeufori -- att de signaler som gått ut från politikerna decennium efter decennium har lett till ett utarmat näringsliv samt i slutänden till en gigantisk arbetslöshet. Man kan, Hans Andersson, säga mycket om arbetsmarknadspolitiken och de olika detaljerna. Vi har volymer i dag som det av naturliga skäl inte är alldeles lätt att hantera. Jag delar Hans Anderssons uppfattning att vi så långt det någonsin är möjligt självfallet skall ha kvalitet i fråga om arbetsmarknadspolitiken. Det är en strävan hos alla som arbetar med detta. Satsar på utbildning är precis det regeringen gör nu. Man satsar på skolan. Det finns fler platser i utbildning på alla nivåer. Löntagarfondernas pengar går nu till utbildning och forskning, för att nämna ett par exempel. Titta inte bara på vad som sker inom budgetanslaget som går till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, utan titta på hela politiken! Den drar entydigt i en enda riktning, nämligen mot att få Sverige på fötter, att få ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Herr talman! Att vara utan meningsfull sysselsättning är ofta en tragedi för den enskilde och en stor påfrestning för hela samhället, både ekonomiskt och socialt. Enorma resurser går till spillo om människor inte får arbeta. Därför är det viktigt att vi i Sverige anstränger oss ännu mer för att upprätthålla en god arbetslinje. Även om arbetslösheten har pressats något tillbaka genom framför allt olika åtgärder är den alltför hög för att kunna anses som acceptabel. Därför får ingen möda sparas för att komma till rätta med det just nu tyngsta politiska problemet. Alltsedan hösten 1990 har läget på arbetsmarknaden drastiskt förändrats och försämrats. Vi har många gånger i denna kammare diskuterat den alltmer bekymmersamma situationen. Betydande insatser har beslutats i kampen mot arbetslösheten. Aldrig tidigare har så stora resurser satsats som nu. Det är värt att nämna att innevarande budgetår kommer ungefär 100 miljarder att tas i anspråk för insatser på olika områden. Jag tror, herr talman, att det är ganska lätt att bli överens om analysen av hur det står till. Om den allmänna inriktningen av målen är vi i stort sett ense, vilket t.ex. innebär att arbetslinjen skall hävdas. Men när det gäller medlen går åsikterna isär. Då känns det som en plikt, herr talman, att söka konstruktiva lösningar på de problemen. Vi har som politiker att hantera både det långa och det korta perspektivet. I det korta perspektivet gäller det att hävda en rad aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser, där tyngdpunkten måste ligga på förberedelse för att kunna vara användbar i en förhoppningsvis snart uppåtgående konjunktur. I ljuset av detta skall ses både ungdomspraktiken och arbetslivsutvecklingen. Det finns ibland med rätta kritiska synpunkter på båda dessa instrument. Men tänk bort ungdomspraktiken och tänk bort arbetslivsutvecklingen och vi hade haft helt andra tal när det gäller öppen arbetslöshet. Därför var det att beklaga att socialdemokraterna först motsatte sig ungdomspraktiken. I efterhand har man nu accepterat den, och det gäller för oss att gemensamt utveckla ungdomspraktiken så att den verkligen blir en skjuts för unga människor in i ett rejält arbete. När det gäller ALU-projekten gäller det att vaksamt följa den verksamheten så att inte reguljärarbeten tas i anspråk då de här ALU platserna skall fyllas. Regeringens inriktning, att det skall vara en tyngdpunkt också på utbildning inom högskola, folkhögskola, komvux, studieförbund, m.m., är i grunden riktig. Men jag tror att det behövs en kombination av praktik och teoretisk utbildning. De här bägge linjerna får inte bli varandras motsatser. De arbetsmarknadspolitiska insatserna kan inte ensamma reda upp dagens situation. Här finns också en betydande enighet i riksdagen. Det innebär att det krävs åtgärder inom snart sagt varje politikområde. Men det viktigaste är dock att det förs en ekonomisk politik som lägger grunden för en stabil utveckling, som ger företag och de människor som arbetar där framtidstro, samt en ökad tillväxt så att vi kan hålla fast vid och värna vårt välfärdssystem. Detta är mycket grundläggande för Folkpartiets linje och en helhetssyn som måste utvecklas i ett alltmer föränderligt samhälle. När det gäller det långa perspektivet är tillväxten av utomordentlig betydelse. Det räcker inte bara med AMS-jobb, ALU eller ungdomspraktik, utan det är riktiga jobb främst inom produktions och tjänstesektorn som krävs. Vi har nu en mycket gynnsam situation på exportmarknaden. Industriproduktionen har ökat kraftigt sedan förra året och även industrins investeringar visar uppgång. Men ändå måste sägas att denna del av ekonomin är för liten för att skapa en allmän uppgång. Vad vi i Sverige behöver är ett rejält mått av nyföretagande, både inom produktionssektorn och inom tjänstesektorn. Där finns en hög kompetens och rätt utvecklad skulle den kunna bli en faktor att räkna med också i exporthänseende. Jag tycker att det var bra att arbetsmarknadsministern gav en redovisning och erinrade om framgångar för exportindustrin, om överskottet i utlandsaffärerna, om fler nyanställningar och om sjunkande arbetslöshetstal. Mycket är ändå på rätt väg. Den redovisningen stod i bjärt kontrast till den alltför mörka och negativa bild som jag tyckte att utskottets ordförande gav. Ingela Thalén valde också att läsa upp något som skulle kunna kallas en socialdemokratisk önskelista. Men de konkreta beskeden fanns egentligen inte med. Vad menar Ingela Thalén med en rättvis regionalpolitik eller med att öka de anställdas inflytande? Hur tänker socialdemokraterna hantera budgetunderskottet? Det låter allmänt välvilligt att säga att man vill öka hushållens köpkraft. Men inget talar t.ex. för att en tillfälligt sänkt moms skulle få en sådan önskedröm att gå i uppfyllelse. Däremot kan det leda till ett ökat budgetunderskott, och nettoeffekten blir negativ, bl.a. genom höjda räntor och en ökad inflation. Därför måste finanspolitiken tyvärr även fortsättningsvis vara stram. Det är en viktig förutsättning för lägre räntor. Det finns skäl att påminna om att sedan våren 1992, alltså på de senaste 15 månaderna, har de korta räntorna gått ned med 4,5 procentenheter och de långa räntorna med drygt 2 procentenheter. Det har skett samtidigt som den underliggande inflationen har blivit mycket låg. För låginkomsttagare är det särskilt viktigt att räntorna är låga och att inflationen hålls rejält i schack. Jag tror att man skall se regeringens satsning på småföretagandet som att man eftersträvar en politik som är både sammanhållen och leder till stabilitet och långsiktigt goda mål; mål som det finns stor uppslutning kring i denna riksdag. Herr talman! De förändringar som föreslås på arbetsrättens område har blivit hett diskuterade. Det är inte överraskande. Här finns ett partsintresse. LO och SAF ger olika bud, har skilda ståndpunkter. Även hos de politiska partierna finns det en stark polarisering. Ny demokrati t.ex. vill i praktiken rasera anställningsskyddslagen och att småföretagande inte skall omfattas av den. Det har intygats i ett debattinlägg här i dag. Ändå tror jag att det är en rimlig slutsats att regeringsförslaget har en balanspunkt där parternas skilda intressen går att förena. Vissa fackföreträdare och socialdemokratiska debattörer har gått upp i falsett. Jag menar att man saknar proportion i den här frågan. Det finns nu en uppskruvad opposition från främst LO-håll med tydliga politiska undertoner. Jag tor att det finns skäl att erinra om vad Aftonbladet skrev häromdagen, då man diskuterade den här frågan. I ledaren stod följande att läsa: ''Det finns skäl till att den socialdemokratiska politiken ännu inte är färdig. Men det finns samtidigt beska besked som kan ges redan i dag för att inte skapa falska förväntningar. Det är t.ex. en mer nyanserad syn på förändringarna av arbetsrätten och de små företagens och egenföretagarnas ställning och kapitalförsörjning. Åtgärder som Göran Persson flaggat för men nu tycks kvävas i kritikstormen.'' Tänkvärda ord också för denna kammares socialdemokrater. Jag vill tro, herr talman, att när krutröken har lagt sig och dimmorna skingrats finns det tillräcklig närhet mellan sansade politiker inom såväl opposition som regeringspartier för att kunna få en trovärdig plan för att sanera statsfinanserna, ge besked om den offentliga sektorns framtid, socialförsäkringarnas utformning och göra konkreta satsningar på mindre och medelstora företag. Över detta bör socialdemokraterna än en gång fundera i lugn och ro. Det som svenskt näringsliv och svensk arbetsmarknad i dag behöver är inte retoriska falsettoner utan en sansad diskussion. Det lägger en grund för ett samarbete över breda fält i denna riksdag. Den enigheten borde vi uppnå även när partierna rustar sig för det kommande årets valkamp. Att erkänna behovet av samsyn är inte detsamma som flathet eller ideologisk utplåning. Men det skulle kunna ge förutsättningar för svensk arbetsmarknad att fylla sin roll att ge ekonomiskt underlag för en samhällelig välfärd, med en situation av hög sysselsättning och där positiva mänskliga värden utvecklas. Vi lever i ett mycket större sammanhang än vad vi gjorde för några decennier sedan. Häri ligger stora möjligheter till samarbete med vårt närområde och stora delar av Europa. Men svensk välfärdspolitik byggd på en god arbetsmarknad har ett uppdrag att också efter förmåga delta i arbetet för att fred och rättvisa skall kunna bli en verklighet i den stora del av världen som i dag lever i krig och misär. Det innebär att vi som privilegierad nation har ett långtgående ansvar för en global solidaritet. I en sådan allmän strävan finns Folkpartiet med, berett att fortsätta driva på. Men det förutsätter att den svenska politiken står på tre stadiga ben: 2.En positiv näringspolitik Dessa tre fundament, herr talman, är grundläggande om vi skall vara rustade för både utveckling och välfärd. I det uppdraget har vi som parlamentariker ett gemensamt ansvar. Låt oss anta den utmaningen.

Herr talman! Elver Jonsson återkommer till frågan om arbetsrätten. Låt oss för en gångs skull reda ut denna fråga. Vi är oeniga därför att vi har olika utgångspunkter. Socialdemokraterna är inte emot att man har en modern arbetsrättslig lagstiftning som stimulerar till utveckling på arbetsmarknaden.

Sedan kom regeringen till socialdemokraterna och sade: Vill ni diskutera arbetsrättsförslaget som nu skall läggas fram? Så redovisade man vad man i regeringen hade bestämt och som skulle föreläggas riksdagen. Det ger inte heller något utrymme för att analysera och diskutera frågan. Nu finns det ett par punkter i förslaget som jag tror att vi utan tvekan kommer att kunna acceptera och som kommer att lyfta fram arbetsrätten på ett positivt sätt. Detta om arbetsrätten. Jag har tidigare i denna kammare påpekat att de flesta förslag enligt min uppfattning inte ger något underlag för att hävda att de leder till fler arbetstillfällen. När det gäller arbetsmarknadspolitiken säger Elver Jonsson att han saknade konkreta förslag i mitt inlägg. Då vill jag påpeka att inte heller Elver Jonsson hade en enda konkret punkt i sitt inlägg. Där kan vi möjligen ha haft en del svårigheter med tidsaspekten. Nu säger Elver Jonsson att arbetsmarknadspolitiken skall vara aktiv, att den skall ha ett konkret innehåll. Då måste jag fråga Elver Jonsson: Hur har den borgerliga majoriteten i arbetsmarknadsutskottet kunnat acceptera regeringens ständigt återkommande felprognoser, som har förlett riksdagen att fatta beslut som innebär för litet insatser, för litet resurser? Elver Jonsson säger att det aldrig någonsin har funnits så mycket resurser som nu. Jag tackar för det, med den arbetslöshet som vi har. Kontantlinjen är det extremt dominerande i besluten av arbetsmarknadsutskottets borgerliga majoritet.
Herr talman! Bara några synpunkter på utskottsordförandens replik. Ingela Thalén säger att man vill ha en modern och utvecklande arbetsrätt. Den allmändeklarationen ställer jag mig bakom. Sedan beskärmar sig Ingela Thalén över att den nya regeringen rev upp direktiven. Det är inte så originellt. Det är egentligen vad som sker vid varje regeringsskifte. Det görs större eller mindre justeringar i utredningsdirektiv. Så säger Ingela Thalén faktiskt att det var ett beställningsjobb från Svenska arbetsgivarföreningen. Låt oss ställa det litet åt sidan och se vad resultatet blir. Det som synes komma i regeringsförslaget är Svenska arbetsgivarföreningen mycket missnöjd med. Att det finns missnöjestongångar också på LO-håll ger faktiskt besked om att man här har nått en balanspunkt som är ganska rimlig. Vidare säger Ingela Thalén att det finns ett par punkter som hon skulle kunna tänka sig att stödja, som hon uttryckte det. Jag blir väldigt nyfiken: Vilka punkter är det som hon känner sympati för? Beträffande de prognoser som vi får till arbetsmarknadsutskottet hade det varit önskvärt att prognoserna alltid hade stämt. Men det finns en gammal tumregel som säger att prognoser egentligen aldrig stämmer. Därtill är det ju illa om de slår kraftigt fel. Den LO-rapport som är på gång i dessa yttersta dagar har två huvudbudskap. Det ena är att man själv har grovt felbedömt situationen. Det enda man är säker på är att det är en stor osäkerhet om framtiden. Att prognoserna inte alltid stämmer är någonting som vi tvingas att leva med. Självfallet skall en närhet eftersträvas så långt det går. Jag fick inga konkreta besked om vad Ingela Thalén menar med en rättvis regionalpolitik, utvecklandet av de anställdas inflytande, inte heller om hur vi skall hantera budgetunderskottet. Besked på en av dessa tre punkter skulle jag uppskatta.
Herr talman! Förslaget om arbetsrätten har ännu inte lagts fram, men efter pressmeddelandet kan jag konstatera att jag tror att det finns förutsättningar att diskutera tidsfristen. När det gäller frågan om de nya EG-direktiven, att arbetsgivaren i inledningen av ett anställningsförhållande skall vara skyldig att skriftligen informera arbetstagaren om villkoren vid anställning, tror jag inte att socialdemokraterna har svårt att biträda sådana förslag. I övrigt kan jag inte se att de förslag som regeringen lägger fram leder till det som regeringen säger att de skall leda till, nämligen ökad rörlighet på arbetsmarknaden och möjlighet att anställa fler människor. Det såg vi i alla fall inte vid de tidigare förändringar som gjordes. För att bringa ner budgetunderskottet har vi i våra motioner förra hösten, i januarimotionen och i motionen till kompletteringspropositionen redovisat konkreta arbetsmarknadspolitiska förslag när det gäller ungdomar, kvinnor och utbildning, hur de skall finansieras och på vilket sätt de skall genomföras. Nu måste jag fråga Elver Jonsson: Dessa konkreta förslag, som ju Elver Jonsson var med om att avslå och tillbakavisa måste ändå ha analyserats av den borgerliga majoriteten? Ni har sagt nej till dem. Alltså tycker ni att de förslagen inte var bra. Då är det intressant att veta att regeringen själv vid ett antal tillfällen har återkommit med några av dessa konkreta förslag. Såvitt vi kan bedöma kommer man tillbaka också under hösten med ett par av de konkreta förslag som vi har presenterat och som har avvisats av den borgerliga majoriteten i riksdagen. Det är en tågordning som i den här debatten har blivit alldeles uppenbar, nämligen att den borgerliga regeringen inte bara gör felbedömningar och felprognoser, uan när besluten fattades i riksdagen visste den borgerliga majoriteten att prognosen var mycket sämre än den som regeringen redovisade. Det talade vi om i utskottet. Trots detta ville inte den borgerliga majoriteten ändra inriktningen på arbetsmarknadspolitiken. Det tycker jag kanske är ännu allvarligare. Folkpartiet säger att LO och SAF är kombattanterna när det gäller arbetsrätten. Glömmer inte Elver Jonsson bort TCO och SACO, som såvitt jag vet också har mycket bestämda uppfattningar i frågan om förändringarna av arbetsrätten? Jag vill avsluta med att säga att min uppfattning är att den enda vägen att åstadkomma en förstärkning av köpkraften är att göra det möjligt för människor att gå tillbaka till arbete och att se till att lönesumman därmed vidgas. De förslag som regeringen har lagt fram ger inte ett sådant resultat.
Herr talman! Det allra sista Ingela Thalén sade är vi överens om. Vi måste hitta en väg för att göra det möjligt för människor att gå tillbaka till ett långsiktigt arbete. Ingela Thalén säger att en förändring i anställningsskyddslagen inte leder till en bättre tingens ordning. Men därom vet vi inte så säkert. Det finns i alla fall fristående bedömare som menar att den här försiktiga reformeringen kommer att vara gynnsam när det gäller att nyanställa, inte minst i småföretagen. Arbetsmarknadsstyrelsen hör till dem där det funnits positiva tongångar. Så till den ekonomiska politiken. När Ingela Thalén hänvisar till de socialdemokratiska motionerna för både ett och två år tillbaka är det intressant att konstatera att den socialdemokratiska partikongressen underkände den socialdemokratiska ekonomiska politik som hade förts här i riksdagen. Det tyder på att det inte är så enkelt ens för oppositionspartierna. Herr talman! Jag tror att det är angeläget att hitta konstruktiva vägar. Egentligen befinner vi oss inte så långt ifrån varandra. Men den politiska retoriken och det ibland kanske alltför uppskruvade tonläget leder till att vi gör frågan svårare och att vi är längre från ett resultat än vad som annars hade varit fallet.

Herr talman! Det är klart att rundgången skall förhindras så långt möjligt. Men ibland behövs det insatser i den riktningen. Här gäller det -- precis som det gäller mycket annat i fråga om arbetsmarknadspolitiska insatser -- att man iakttar stor vaksamhet. Hans Andersson är bekymrad över att framför allt den politiska distansen mellan oss är för lång. Men det är inte så originellt att liberaler och kommunister är mycket oense. Det har de varit genom decennier, och i synnerhet har vi liberaler varit avskräckta av att åtminstone Hans Anderssons partikamrater många gånger här i kammaren har sjungit planhushållningens höga visa. Jag håller med om att utvecklingen från en arbetslinje, där åtgärderna inte är lika dominanta, till mera av en kontantlinje är olycklig. Men det är ju situationen som har framtvingat detta. Vi måste sträva efter att snabbt kunna återgå till det tidigare förhållandet 70--30 till åtgärdernas fördel. Hans Andersson beklagade sig över att vi måste låna en massa pengar. Ja, men Vänsterpartiet vill ju öka på upplåningen. Jag har inte hört någonting om några förslag som skulle leda till ett rejält minskat budgetunderskott. Herr talman! Till sist är jag överens med Hans Andersson på en punkt. Långsiktiga lösningar skall inte bekostas med arbetsmarknadspolitiska medel -- det gäller enbart de kortsiktiga -- utan det måste till produktiva insatser. Jag vill hävda att regeringens försök att nu ge förändrade och förbättrade villkor för småföretagen är en satsning i rätt riktning. Hans Andersson talade om insatser för en förbättrad miljövård, och det är också mycket goda förslag. Låt oss pröva även dessa.

Herr talman! När det gäller skattehöjningar har Vänsterpartiet sällan haft några hämningar. Hela skattereformen bygger ju på en sund inställning att arbete, sparande och nyföretagande skall gynnas. Jag står bakom skattereformen, medan Vänsterpartiet har fördömt den. Så visst finns det skillnader. En ytterligare skillnad är att man från Vänsterpartiet tror att det går att närmast kommendera fram arbetsplatser. Så fungerar det inte i en fri marknadsekonomi, som Sverige vill hålla sig till. Det gäller att ge sådana villkor som väcker intresse för att hålla företagen i gång och för nyföretagande och som gör det möjligt att skapa en ekonomi i verksamheten. Detta gäller ju särskilt för småföretagsamheten. Vi är i långa stycken överens om att det är i småföretagen som innovationer kommer att ske. Det är där som nya arbetstillfällen kan skapas. Och detta, herr talman, är mycket angeläget.

Herr talman! Elver Jonssons avslutande ord var mycket intressanta. Det är återigen fråga om läpparnas bekännelse när det gäller att satsa på företagen. Elver Jonsson sade i sitt anförande att Ny demokrati vill rasera arbetsrätten. Tyvärr är Elver Jonsson dåligt påläst i fråga om vår politik. Vi vill skapa anständiga möjligheter för småföretagaren att ge folk riktiga jobb, dvs. att anställa folk i stället för att som nu ge dem temporär sysselsättning. Enligt Elver Jonsson är det rätt att göra så som jag nämnde i exemplet från TV i går. Det handlade om en elektriker som ville jobba halvtid, därför att småföretagaren hade möjlighet att erbjuda honom en halvtidstjänst. Facket sade nej därför att de ansåg att småföretagaren hade råd att anställa elektrikern, vilket han inte hade. Man sade till elektrikern: Du får inte ta det här jobbet. Du skall arbeta heltid och inte halvtid! Gör du inte det, skall vi se till att du mister din a-kasseersättning. Det finns fler exempel. Ett företag i Göteborg hade förutom ägaren två medarbetare, en professionell lackerare och en med erfarenhet från bilskrotning. Man behövde på grund av sämre tider minska antalet medarbetare till en och man ville koncentrera verksamheten till just lackering. Företaget ville naturligtvis behålla den professionella lackeraren, men facket vägrade göra avsteg från turordningsreglerna. Vad blev resultatet? Jo, att båda fick sägas upp och företaget lades ned. Om nu Elver Jonsson representerar Folkpartiets syn i denna fråga, förstår jag att arbetsmarknadsministern har problem med att ena regeringen.
Herr talman! Det verkar som om arbetsmarknadsministern faktiskt har klarat av detta. Jag måste ändå tillstå att jag tror att både Folkpartiets och Centerns synpunkter i den här frågan möjligen har modifierats en del, men det får väl andra bedöma. Vad jag vände mig emot var egentligen Laila Strid Janssons tes, att det när det gällde småföretag inte var så knussligt med anställningsskyddet. Hon anser att andra villkor kan gälla för företag med mindre än 25 anställda -- jag tror att det var den siffra som hon nämnde. Vår uppfattning är att ett anställningsskydd, låt vara reformerat, skall gälla alla anställda. Sedan finns det bitar som behöver göras mer smidiga och lätthanterliga, inte minst utifrån den riktigt lille företagarens synpunkt, något som också arbetsmarknadsministern pekade på här tidigare. På detta reformarbete är vi beredda att ställa upp. Det intressanta är att fristående bedömare menar att vi här har hittat en balanspunkt.
Herr talman! Det är sant att jag sade att vi borde diskutera ett förslag som t.ex. kanske skulle handla om företag med mindre än 25 anställda. Vi sade att vi var intresserade av att diskutera detta, därför att det måste göras något reellt för småföretagen. Man kan inte jämföra ett småföretag med ett storföretag. Om ett storföretag med 1 500 anställda måste avskeda två personer och då tillämpar turordningsreglerna, är det en helt annan sak än när ett småföretag drabbas av samma sak. Ofta har heller inte småföretagen kollektivavtal. Skall man nu skapa nya jobb i de små företagen, måste man på alla sätt hjälpa till. Ett sätt är att försöka se till att inte turordningsreglerna tillämpas på samma sätt i de små företagen. Jag har ju visat skrämmande exempel på vad som händer när facket inlägger sitt veto. Detta drabbar även de små företagen. Är det en sådan framtid Elver Jonsson vill ha? Min fråga till Elver Jonsson är: Är det rätt att låta facket gå in på småföretagen och genom förbud se till att de helt enkelt måste upphöra med verksamheten?
Herr talman! Jag ger Laila Strid-Jansson rätt på en punkt, att man inte kan jämföra de riktigt stora företagen med de allra minsta. Det är helt riktigt. Men därifrån till att säga att företag med mindre än 25 anställda inte skall omfattas av LAS, är jag icke beredd att ställa upp på. De flesta företag här i Sverige hör till gruppen små och medelstora företag. Lagen om anställningsskydd skall omfatta alla, men regelsystemet skall vara så utformat att det är hanterbart både i storföretagen och småföretagen.

Herr talman! En tidigare statsminister lär vid något tillfälle ha sagt att politik är att vilja. Av debatten här i kammaren i dag framgår att om det berodde på viljan att få bort arbetslöshet och ekonomiska bekymmer, ja, då vore problemen snart ur världen. Men tyvärr är det så att verkligheten, som vi lever i och inte bara besöker då och då, inte låter sig så lätt betvingas. Att vilja är en god början, men det skall till handling också. Och visst handlas det. Aldrig någonsin har det satsats så stora resurser som nu på det arbetsmarknadspolitiska området för sysselsättning, utbildning, kompetenshöjning och arbetsskapande åtgärder. Arbetslösheten slår dock tyvärr nya, dystra rekord. Även om de totala siffrorna minskade något under september månad jämfört med augusti är dock 410 000 människor öppet arbetslösa. Detta är ett slöseri med mänskliga resurser. För varje dag som går blir de sociala konsekvenserna än värre, inte minst på grund av att både långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten ligger på mycket höga nivåer. Tecknen på att en vändning kan skönjas blir dock allt fler och tydligare. Ett är orderingång och leveranser hos exportindustrin. Ett annat är att övertidsuttaget har ökat kraftigt, så kraftigt att det handlar om uppemot 50 000 arbetstillfällen. Ännu ett tecken på att en vändpunkt är i sikte är godsvolymens mer än tioprocentiga ökning inom transportsektorn. Undersökningar visar också att svenska folket ser alltmer optimistiskt på framtiden. Detta är positiva tecken som vi i dagläget mer än väl behöver ta till oss. Småföretagens betydelse för sysselsättningen står som aldrig tidigare i fokus, och det med rätta. Även Socialdemokraterna tycks nu ha kommit till den insikten. Industriverket gjorde för ett par år sedan en undersökning som visade att tillväxten finns i små företag, som ofta har börjat som en avknoppning från de större. Det är i dessa små och medelstora verksamheter som vår största möjlighet till framtida tillväxt kommer att finnas. Det är här de flesta nytillkommande arbetstillfällena kommer att skapas i framtiden. Det är uppfinningsrikedom och entreprenörer vårt land så innerligt väl behöver för att komma loss och åter få snurr på hjulen. Vidare är de för företagen redan genomförda förändringarna i skattereglerna, liksom de förändringar som nu aviseras i det s.k. företagsskattepaketet, mycket viktiga. Regeländringarna innebär att det blir lättare för företag att investera och som en följd därav att skapa nya arbetstillfällen. Herr talman! Kristdemokraternas uppfattning är att en del förändringar i de arbetsrättsliga lagarna är nödvändiga. Vi har dock uttalat att förändringar i arbetsrätten inte skall genomföras om de inte har ett folkligt och rättsligt stöd. Samtidigt skall de vara etiskt och moraliskt försvarbara. De ändringar som nu föreslås om en förlängning av tiden för provanställningar och tidsbegränsade anställningar, kommer att innebära att främst de små företagen börjar att nyanställa personal i stället för att med övertidsarbete slita på sina medarbetare. Förslaget om att arbetsgivaren skall få undanta två nyckelpersoner vid en neddragning på grund av arbetsbrist är riktat till bortemot 100 000 småföretag i vårt land, där kollektivavtal av olika skäl saknas. I företag med kollektivavtal löses övertalighet som regel vid förhandlingar mellan arbetsgivare och fackföreningar. Detta är ju förstahandsalternativet också i förslaget till ny lag. Vid sådana förhandlingar är det, har jag lärt mig, snarare regel än undantag med avsteg från turordningen. Men som lagstiftare har vi ansvar för att lagarnas funktioner gäller hela arbetsmarknaden. Socialdemokraterna talar här med kluven tunga. På den s.k. småföretagarriksdagen talade Göran Persson om i princip samma typ av förändringar i arbetsrätten som jag just nämnde. Ett par veckor senare på kongressen i Göteborg var tonen en annan. Då var det parterna som skulle avtala om lämpliga ändringar. Men hur det skall fungera i företag där parterna inte är representerade gavs ingen anvisning om. Över detta undrar naturligtvis också dessa 100 000 småföretagare som det gäller. Vi kristdemokrater hälsar med tillfredsställelse förslaget om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det nuvarande systemet håller inte. Stora grupper står utanför försäkringen. Systemet är dessutom dimensionerat för en arbetslöshet på max 3 %, vilket medfört ett ofattbart stort underskott i arbetsmarknadsfonden, ett underskott som skall betalas förr eller senare. Med det förslag som nu aviseras stoppas åtminstone utflödet. Det är dock ingen hemlighet att vi kristdemokrater kan tänka oss ett visst avgiftsuttag även på de inkomster som inte berättigar till ersättning. Det kan visserligen med rätta anses utgöra en ''dold'' skatt men borde kunna bidra till en fördelningspolitiskt riktig finansiering av det gigantiska underskottet i fonden. Det batteri av åtgärder som ingår i regeringens mycket aktiva arbetsmarknadspolitik måste under rådande omständigheter anses ha fungerat väl. Självfallet innebär åtgärder som ungdomspraktik och ALU att den reguljära arbetsmarknaden kan skadas om systemen får verka för länge. Regeringen har också aviserat en proposition om ändringar i delar av dessa åtgärder. Som jag tidigare framfört här i kammaren, menar jag att det nu är angeläget att hitta former för att få ungdomspraktikplatser att övergå till fasta anställningar i större utsträckning än i dag. De aviserade förslagen om justeringar i arbetsrätten menar jag kan vara ett steg på vägen, men jag vill återigen flagga för vårt förslag om en kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna för de företag som erbjuder ungdomar fast anställning efter avslutad praktiktid. På motsvarande sätt borde vi nu pröva generella åtgärder för att åter få in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det skulle på ett verksamt sätt skapa ännu ett incitament för nyanställningar och bidra till att omvandla en del av övertidsuttaget till nya jobb. Under innevarande budgetår satsas ca 50 miljarder på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Bland de insatser som görs finns redan i dag inslag med miljöinriktning. Jag menar dock att det finns utrymme för en mer medveten inriktning mot miljöarbete. T.ex. skulle redan budgeterade medel kunna användas för utbildning av ungdomspraktikanter och ALU:are till ''miljörådgivare'', som sedan skulle kunna sälja tjänster som rådgivning i kompostering och enkla anpassningar av avfallsutrymmen för källsortering. På längre sikt ligger det en stor utmaning och potential för nya arbeten inom den ständigt växande marknaden för miljöteknik. Beräkningar från OECD visar att marknaden för miljövård och miljöteknik växer med 5,5 % per år och väntas uppgå till 300 miljarder i slutet av seklet. Av avgörande betydelse för svenska företags möjligheter att vinna marknadsandelar är långsiktiga beslut om en anpassning till en hållbar ekonomisk utveckling. Detta skapar drivkrafter för en teknisk utveckling, som ger konkurrensfördelar på den internationella marknaden. Enligt kds skulle en ny skattereform -- en miljöskattereform -- med sikte på skatteväxling från arbete till skadliga utsläpp, miljö och vissa råvaror verksamt medverka till att vi lyckas med två av våra stora utmaningar, nämligen miljön och sysselsättningen. Det förslag om en s.k. u-skattsedel som lanserades av mina partikamrater Inger Davidsson och Stefan Attefall i somras, pekar på möjligheten att skapa nya arbetstillfällen i en sektor som i dag antingen är ''svart'' eller inte existerar, nämligen hushållssektorn. Förslaget går ut på att ungdomar upp till 25 år skulle ges möjlighet att starta eget och sälja hushållstjänster momsfritt och med kraftigt reducerade arbetsgivaravgifter. Det skulle kunna skapa tusentals jobb, och det skulle enligt mitt sätt att se för dessa ungdomar vara ett utmärkt alternativ till att passivt ta emot KAS, som för de flesta i dag är alternativet. Vi ser fram emot den utredning av tjänstebeskattningen som regeringen tillsatte tidigare i höstas och som bl.a. skall ta reda på vilka effekter en lägre beskattning av tjänster skulle kunna få ur sysselsättningssynpunkt. Herr talman! Få områden som debatteras i den här kammaren skulle må bättre än sysselsättningen och arbetsmarknaden av öppna, ärliga och prestigelösa diskussioner med siktet inställt på breda lösningar. Fler än 600 000 arbetslösa väntar på dessa breda samförståndslösningar.
Herr talman! Harald Bergström säger att förändringarna i arbetsrätten är välkomna därför att det på stora områden saknas kollektivavtal. Då är min fråga till Harald Bergström: Varför saknas det kollektivavtal på stora områden? Arbetstagarnas organisationer vill ju ha kollektivavtal. De har i olika sammanhang fört fram önskemål om att få kollektivavtal just för att reglerna på hela arbetsmarknaden skall underlättas och för att möjligheterna till ett vettigt arbete också i de små företagen skall förbättras. LO har i ett antal sammanhang uttryckt att en mycket framkomlig väg för de mindre företagen vore ett kollektivavtal för småföretag, ett s.k. Harald Bergström säger att Göran Persson har uttryckt synpunkter på att lagen borde ändras. Att han säger det beror på att man inte har lyssnat på vad Göran Persson har sagt, att man ville höra det man tyckte att han borde ha sagt. Det Göran Persson, jag själv, Ingvar Carlsson och andra har uttryckt är att en framkomlig väg för att lösa problem som kan finnas för de mindre företagen på arbetsmarknaden är avtal. Det innebär också att beslutet fattas nära parterna. Sedan skulle jag vilja fråga vad Harald Bergström menar med att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring skulle ''stoppa utflödet''. Vilket utflöde då? Vem eller vad är det som flödar ut? Är det de arbetslösa, är det kontantersättningen, eller vad är det som är utflödet? Kds kan tänka sig skatt till arbetsmarknadsfonden för att täcka underskottet, säger Harald Bergström. Då välkomnar jag kds att yrka bifall till det finansieringsförslag som Socialdemokraterna skisserade i den motion vi väckte i våras. I den sade vi nämligen att underskottet i arbetsmarknadsfonden under en övergångstid borde täckas med en särskild skatt. Harald Bergström är välkommen att biträda ett sådant förslag.
Herr talman! Ingela Thalén frågar hur många småföretag som har eller inte har avtal och kollektivavtal. Det är inte jag som skall svara på det, Ingela Thalén, utan det är naturligtvis småföretagen själva. Orsakerna till att det saknas kollektivavtal som reglerar arbetsförhållandena för de små företagen är ju dels naturligtvis företagarna, dels arbetstagarna. Varför är så många arbetstagare på de små företagen oorganiserade? Det kan ju ses som att facket har misslyckats med att engagera dem. Det vore emellertid bättre -- det erkänner och önskar jag -- om facket funnes också på de små företagen. Då funnes det en avtalsmöjlighet. Detta är också bakgrunden till min fråga om vad Göran Persson sade eller vad han borde ha sagt på småföretagarriksdagen. Hur skall man avtalsvägen få fram lösningar på de arbetsrättsliga problemen, om man inte finns närvarande på de små företagen? Skall man sätta sig på dem, skall man avtala över huvudet på dem, eller hur skall man bära sig åt? Skall man lagstifta om det? Det är min fråga. Ingela Thalén frågar vad jag menar med utflödet från arbetsmarknadsfonden. Det ju onekligen så att arbetsmarknadsfonden, som jag sade i mitt huvudanförande, är dimensionerad för en arbetslöshet på 3 %. Men arbetslösheten är i dag högre, det vet vi alla. Tyvärr är den högre än så. Jag sade att vi kan tänka oss ett uttag av avgifter på inkomster som inte blir ersättningsberättigade, och det menar vi verkligen. Om detta sedan kallas en dold skatt eller en avgift är väl okej. Det är ju en gammal socialdemokratisk metod för att klara av finansiering, och vi ställer upp på den. Det är också en solidaritetsfråga för oss.
Herr talman! Jag tycker det är en bra inställning som Harald Bergström redovisar nu. Det är korrekt att finansieringen av arbetsmarknadsfonden och kontantstödet är baserad på en genomsnittlig arbetslöshet på 3 %. Vi har redovisat en princip för en finansiering. Men hur kan en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring klara av finansieringen av en arbetslöshet på 3 %? Det är naturligtvis inte det som är lösningen, utan det handlar självfallet om att öka finansieringen. Vi har föreslagit att man för över arbetsgivaravgiften, att man tillfälligt tar ut en särskild värnskatt och att man har kvar en egenavgift i arbetslöshetsförsäkringen. Sedan måste jag ställa en fråga, som är kopplad till utflödet: Vad menar Harald Bergström när det gäller att den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen skulle lösa det här? Vidare sade Harald Bergström en sak som jag också undrar över, nämligen att de aviserade försämringarna i arbetsrätten är ett steg. Då är min fråga: Vilket är nästa steg, Harald Bergström? Sedan det här med U-skattsedel. Det är ju den s.k. pigdebatten. Att det skulle leda till någon avgörande effekt på arbetsmarknaden är bara nonsens. De stora servicefrågorna handlar ju om barnomsorg och äldreomsorg, och dem löser man ju inte med några U-skattsedlar. Det är inget fel i att ha hemarbete eller arbeta i någons hem, men det skall vara ett arbete med regelrätt lön och med vanliga anställningsvillkor och inte några s.k. pigtjänster, för inrättande av sådana leder inte till någon utveckling av arbetsmarknaden.
Herr talman! Ingela Thalén, jag har inte påstått att införande av ungdomsskattsedel leder till någon lösning, men jag sade att det skulle kunna leda till att ett stort antal ungdomar -- man kan diskutera hur många -- skulle kunna få jobb inom en sektor som inte finns i dag. Att det skulle leda till en lösning av de verkligt stora problemen tror jag inte, men varför är det så farligt att försöka få kanske 50 000 ungdomar i arbete inom en sektor som nu inte finns? Undersökningar som vårt ungdomsförbund har gjort visar att det här skulle man ställa upp på. Ett försök i sommar i Växjö visar att 1 450 dagsverken blev gjorda under sommarmånaderna av ungefär 400 ungdomar för en hundralapp om dagen. Den som fick tjänsten utförd betalade en hundralapp och Växjö kommun betalade mellanskillnaden i form av avgifterna. Många ungdomar, de allra flesta, säger att det här var bättre än att gå och ingenting göra. Beträffande arbetsvillkoret och beträffande utflödet ur Arbetsmarknadsfonden är det ju så att uttaget är för stort. Jag sade inte att frågan om finansieringen skulle kunna lösas på en gång, utan jag sade att avtappningen skulle kunna stoppas genom den förändring som kommer i samband med den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen. Men det kommer att ta mycket lång tid att betala igen fondens nuvarande skuld. Det gör vi inte så länge arbetslösheten är så hög som i dag. Den måste ner till betydligt lägre tal. Jag kan inte de beräkningarna från insidan, men låt oss invänta propositionen och se vad där står.

Herr talman! Den här debatten har handlat om många ting. Jag vill knyta samman den till den övergripande frågan: Vad är det för samhälle vi vill ha? Är det ett samhälle med gemenskap och lika människovärde, ett samhälle där människor kan känna sig delaktiga och där man upplever sig vara med att bygga landet? Eller är det ett samhälle där människor ställs vid sidan om, där människovärdet urholkas? Svaren kan naturligtvis förefalla självklara. Alla bekänner sig till det goda samhället. Men bekännelsen, retoriken, är en sak. Den praktiska politiken är ofta en annan. När människors vilja till arbete inte tas till vara, då urholkas själva människovärdet. Jag tror att det är en viktig utgångspunkt för den här debatten. En flicka och en grabb som efter genomförd utbildning bara möter stängda dörrar i arbetslivet riskerar att förlora sitt självförtroende, förlora tilliten till sin egen förmåga, och det kan bli förödande för de ungas utveckling i fortsättningen. En arbetare som efter 20-30 års väl utfört arbete plötsligt får veta att ''vi behöver dig inte längre här'' förlorar inte bara inkomsten och den viktiga arbetsgemenskapen, den människan riskerar att förlora också sin värdighet som människa. Med det här vill jag ha sagt att arbetsmarknadspolitik inte främst handlar om siffror och diagram. Det är medmänniskorna och deras levnadsvillkor det handlar om. Ibland får tyvärr sifferexercisen dölja de mänskliga tragedier som ligger bakom. Det är lättare att lära sig att avläsa statistik än att avläsa och förstå det mänskliga lidande som arbetslösheten leder till. Vi kan nu konstatera att utvecklingen på arbetsmarknaden är regeringens största misslyckande. I valrörelsen för två år sedan gav de borgerliga partierna försäkringar om att kampen för allas rätt till arbete skulle föras med mycket stor kraft -- minst lika kraftfullt som av Socialdemokraterna sade man. Främst var Centerpartiet noga med att understryka det. Men två år med borgerlig regering har lett till en katastrofal utveckling av arbetslösheten. Det kan inte Börje Hörnlunds vältalighet dölja. Det har skett med en centerpartist som chef för Ett misslyckande är ett misslyckande, sade Carl Bildt. Då gällde det försöket att försvara kronans värde. Detsamma gäller försvaret för sysselsättningen. Den är ett misslyckande, och det vore hederligt av regeringsföreträdarna att erkänna detta. Den dramatiska ökningen av arbetslösheten har gjort Sverige fattigare för varje dag som regeringen Bildt styrt och ställt. Nu behövs en nationell samling mot arbetslösheten, men regeringen väljer tyvärr konfrontationens väg. Breda lösningar talar Harald Bergström om. Men varför väljer man då konfrontationens väg? Arbetsmarknadsministern väljer att ensidigt liera sig med Svenska arbetsgivareföreningen för att försämra de anställdas ställning på arbetsmarknaden. Hörnlund och Bildt är ett eko av SAF när de hävdar att sysselsättningen ökar om det blir lättare att sparka folk. Regeringens andra recept är att skänka miljarder till aktieägarna. Man frågar sig: Hur kan Centerpartiet, som gick till val under täckmantel av att vara småfolksparti, stödja en sådan utpräglad högerpolitik? Vi står nu inför en gigantisk uppgift. Även med AMS mest optimistiska scenario krävs det en tillväxt av 4-5 % per år för att vi vid 90-talets slut skall nå den arbetslöshetsnivå som vi hade vid 80 talets början. Det förutsätter också att återtåget börjar nu. Det krävs mer än 110 000 fler sysselsatta varje år under resten av 90-talet. Göran Persson redogjorde i går för Jag vill bara peka på tre viktiga områden helt hastigt. Vi bör enligt min mening samla oss kring några viktiga stora nationella projekt. Ett sådant kan vara omställningen för utnyttjande av inhemska energikällor. Vi vet att vi långsiktigt måste klara den uppgiften. Det ger miljövinster, förbättrar handelsbalansen och ökar sysselsättningen. Skogen är i det sammanhanget en resurs. I dag är tillväxten av skog mycket större än avverkningen. vi har inte råd att avstå från att nyttja den tillväxten. Byggnadsverksamheten är ett annat område som måste upprätthållas på en rimlig nivå. Med regeringens politik kommer halva byggnadsarbetarkåren snart att vara utslagen. De stora infrastruktursatsningarna som Dennispaketet, Öresundsbron och andra viktiga stora projekt bör snarast genomföras. Det vore djupt olyckligt om sådana projekt förhalades och kom till stånd under en kommande högkonjunktur. För det tredje är det naturligtvis orimligt att nu tvinga tiotusentals anställda i kommuner och landsting ut i arbetslöshet. AMS och andra har gjort beräkningar som visar att besparingen för samhället är praktiskt taget noll, men det försämrar vården, det försämrar omsorgen om barnen, och det leder till en tragisk arbetslöshet. Vi vet ju att Moderaterna hämtar sin förebild bl.a. i Thatchers England. Men min fråga är: Hur i all världen kan Centern och Folkpartiet vilja medverka till en sådan samhällsutveckling? Är det verkligen den ni vill ha? Eller har ni inte upptäckt i vilken riktning Sverige nu går?

Herr talman! När man som jag kommer ganska långt ner på talarlistan, upptäcker man plötsligt att det man ville säga redan har sagts. Jag skall ta upp framför allt skillnaden mellan hur stora och små företag upplever arbetsrätten. Jag har själv varit i ett större företag än de som Ingela Thalén och Sonja Rembo har erfarenhet från. Jag är nu småföretagare och har tio anställda. Under gårdagens ekonomiska debatt och i dag har alla pratat sig varma för att hjälpa småföretagen med lägre räntor, olika former av nya lån, skattelättnader, etc. Alla ställer upp på det. Men när frågan kommer upp om en modernisering av lagen om anställningsskydd, LAS, finns ingen enighet. Man har grävt ner sig i skyttegravar och ger inte med sig. Facket vill inte ändra ett kommatecken. Det gäller ju ändå att skaffa nya jobb. därför måste man kunna prata med varandra. Det är vi entreprenörer, småföretagare, som skall leta efter nya affärsmöjligheter och trygga de anställdas försörjning. Vi vill skaffa de nya jobben, nu när storföretagen visat sin oförmåga och trots rekordexport inte har kunnat bidra med nyanställningar. Småföretagarnas betydelse kommer i framtiden att öka ytterligare, därför att storföretagen icke kommer att kunna bidra med fler arbetstillfällen. Utflyttningen från Sverige kommer att fortsätta. Det är högst olyckligt. Redan i dag har vi inom svensk tillverkningsindustri ca 10 % fler anställda utomlands än i Sverige. Vi måste vända på den trenden. Jag tycker att man skall diskutera olika förslag om hur vi skall få tillbaka de svenska företag som har etablerat sig utomlands. Jag tycker inte att man har gjort tillräckligt i regeringen för det. Det har ofta sagts att LAS inte är något problem för storföretagen och att man alltid kan nå resultat. Men det resulterar ofta i kompromisser som gör att såväl stora som små företag får betala kraftiga avgångsvederlag. Det träffar småföretagen speciellt hårt. Hur agerar vi då som småföretagare i det aktuella arbetsmarknadsläget? Vi försöker ta ut så mycket övertid som det går. Den övertid som i dag tas ut i Sverige anses motsvara 50 000 jobb. Vi försöker undvika nyanställningar. Jag själv och andra har upplevt vad det kostar att köpa ut personal som man anser sig inte kunna bibehålla, därför att marknader har försvunnit och man inte har någon möjlighet att behålla de anställda. Som småföretagare är man därvid inte hjälpt av att förhandla med en regional ombudsman, som inte känner till företaget och dess problem utan läser lagen innantill. Jag tror att alla är med på att det är en omöjlighet att ha en arbetsrättslagstiftning som tillgodoser både stora och små företag. Företag som har 150 000 anställda, som det företag där jag har varit, och mitt eget företag, som har upp emot 10 anställda, kan inte lyda under samma lagstiftning. Dessutom finns kommunala företag och kommuner, som har helt andra problem. Det lyckligaste hade varit att låta marknaden vara självreglerande. Men då det inte är politiskt möjligt, gäller det att finna speciella lösningar som hjälper småföretagen, som oftast inte har några kollektivavtal eller fackliga förtroendemän. Dessa företag vill själva ansvara för sin anställningspolitik, utan facklig inblandning. Det är svårt att bestämma var man skall sätta gränsen. Laila Strid-Jansson har talat om en gräns vid 25 anställda. Företag med färre än 25 anställda skulle inte omfattas av några turordningsregler. Varför 25 anställda, kan man fråga sig. I EG-lagstiftningen talas i vissa fall om företag med färre än 25 anställda. Så är det även i lagen om styrelserepresentation, som endast gäller företag med över 25 anställda. Vi i Ny demokrati föreslår att det för företag med fler än 25 anställda skall lagstiftas att de skall ha en frikvot på 20 % i enlighet med vad som föreslagits av en majoritet i Arbetsrättsutredningen. Med tanke på det tycker vi att det är mycket märkligt att regeringen har fört fram ett eget förslag om att två arbetstagare skall undantas från turordningsreglerna. Det gynnar i och för sig de små företag som jag representerar. Har man få anställda, är det bra att två av dessa kan undantas från turordningen. Men ju större företagen är, desto orimligare blir förslaget. Ericsson i anslutna i sin turordningskrets. Det är orimligt att endast två av dessa skall kunna undantas från turordningsreglerna. Jag beklagar den låsning som finns i diskussionen kring arbetsrätten. Jag tyckte mig höra en liten invit i Ingela Thaléns repliker. Göran Persson har också tidigare skickat ut vissa positiva signaler. Vi har alla samma, allt överskuggande intresse, att se till att vi får fler arbetstillfällen. Vi måste emellertid leva med dessa entreprenörer. De måste få svängrum och inte tvingas in i ett intrikat regelverk. Då låser de in sig, och vi får inga nyanställningar. Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att kollektivavtal för småföretag är en bra lösning. Problemet är att det i de flesta företag inte finns över huvud taget några arbetstagare som är anslutna till kollektivavtal.
Herr talman! Simon Liliedahl säger att han kunde tolka det som om det i mina repliker fanns en invit till att diskutera arbetsrätten. Det beror på vad Simon Liliedahl menar. Om Simon Liliedahl menar att socialdemokraterna har uppfattningen att vi skall ha en modern arbetsrättslig lagstiftning, som ger arbetsgivare och arbetstagare lika förutsättningar oavsett om de finns i små eller stora företag, är inviten rätt uppfattad. Jag tror nämligen inte att man kan ha olika lagstiftning för löntagare och företagare i små och stora företag. Däremot är det min mycket bestämda uppfattning att man genom avtal skall reglera förhållandet på den enskilda arbetsplatsen. Det var därför jag hänvisade till att LO vid ett antal tillfällen har lyft fram frågan om småföretagaravtal. När det gäller kollektivavtal på de mindre företagen vill jag säga följande. Det är inte ointressant, Simon Liliedahl, att Svenska arbetsgivareföreningen och en del andra av arbetsgivarnas organisationer i årtionden bokstavligt talat har skrämt skjortan av småföretagarna och desinformerat om vad lagstiftningen egentligen betyder, inte minst när det gäller tillfällig anställning och provanställning. Jag träffar mängder av ägare till mindre företag som har en helt osannolik uppfattning om vad lagstiftningen egentligen innebär. Den uppfattningen har de fått genom Svenska arbetsgivareföreningen. Om vi kan bidra till att skapa kunskap om vad lagstiftningen innebär, så att företagarna får en öppnare inställning till att teckna avtal, då tror jag att vi har tagit ett steg på vägen, utan att för den skull skapa olika regler för anställda i små och stora företag.
Herr talman! Jag vidhåller att det måste finnas möjlighet att ha olika regler för små och stora företag. Det är orimligt att lagen i vissa delar är skriven för storföretag. Den går inte att tillämpa på småföretag. Man upplever det själv när man jobbar med det. Jag tycker att man skall se över om man kan göra någon åtskillnad. Jag håller med Ingela Thalén om att informationen till småföretagarna är bristfällig. De har hört vandringshistorier och är rädda, inte bara för vad lagen innebär utan framför allt för hur Arbetsdomstolen tolkar lagen. Den tolkningen går i allmänhet ut på att man skall ha specialavtal, som kommer att kosta småföretagaren stora pengar. Det är ett område där det behövs klargöranden. Jag tror inte att Arbetsdomstolen är så fruktansvärd som man i allmänhet tror. Upplysning skulle hjälpa till att skapa förståelse. Trots det tror jag att man måste göra åtskillnad mellan storföretag med Det går inte att dra dem över en kam.
Herr talman! Det är intressant att diskutera med Simon Liliedahl. Det är helt uppenbart att Simon Liliedahl har erfarenhet från en dagsaktuell verklighet. Skillnaden mellan Simon Liliedahl och den politiske företrädare som ansvarar för detta i regeringen är himmelsvid, till regeringens politiske företrädares nackdel. Att ha olika lagstiftningar när det gäller rättsförhållanden tycker jag inte är en god väg att gå. Jag skulle vilja veta på vilken punkt Simon Liliedahl anser att lagstiftningen -- nu talar vi om den arbetsrättsliga lagstiftningen, inte om avtal, praxis eller tolkningar -- skall vara olika om man arbetar i ett stort respektive ett mindre företag. Jag har tyvärr ingen mer replik, men jag tar gärna emot en sakupplysning.
Herr talman! Jag tror att det finns många paragrafer i denna lagstiftning där man kan se att det skiljer mellan större företag och mindre. Regelverket är för komplicerat. Denna frågeställning är så intressant att vi borde sätta oss ned och diskutera den. Jag tror att det finns vägar för detta. Vi skall plocka med dem som kommer från verkligheten och inte enbart låta politiker och jurister vara med. Arbetsrättsutredningens styrelse består av enbart jurister. Det finns för få praktikens män och kvinnor med. Jag tycker att vi skall starta en dialog om dessa frågor.

Herr talman! Sonja Rembo kritiserar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för att vi förespråkar planhushållning. Jag vet egentligen inte vad hon menar med det. Det fick mig i alla fall att tänka på något jag läste i Svenska Dagbladet, som framför allt är Moderaternas huvudorgan. Artikelförfattaren heter Stefan Hedlund, och han är professor i öststatsforskning. Jag vill citera en del av hans artikel. Han skriver bl.a. så här: ''Nu är det emellertid så, att ''marknadsekonomi' är ett begrepp som har ett väl definierat innehåll och inte bör reduceras till en klyscha. För att vi skall ha ''marknadsekonomi' krävs framför allt att det finns ett betydande element av legalitet, dvs att ekonomiska transaktioner sker inom ramen för ett väl definierat och allmänt accepterat juridiskt regelverk. I annat fall är det fråga om rövarkapitalism eller kriminalitet.'' Frågan är om vi inte kommer att gå den vägen om den borgerliga regeringen får fortsätta. Vi går mot en rövarkapitalism där ingenting skall styras. Den s.k. marknaden skall helt klara sig själv. Det samhället vill jag inte vara med i. Jag kommer att kämpa med all kraft emot det. Herr talman! I dag talar alla om att man för att rädda jobben och Sveriges ekonomi skall satsa på små och medelstora företag. Samtidigt skall man rasera och skära ned den offentliga sektorn. Vi från Vänsterpartiet kommer aldrig att ställa upp på att man går den vägen. Jag är inte emot att man satsar på små och medelstora företag, men man måste ställa sig följande frågor: Vad skall dessa företag producera, och för vem? Producerar de för den inhemska marknaden eller för exportmarknaden? Om de skall producera för den inhemska marknaden kommer nästa fråga: Vem skall köpa det som produceras? Man har samtidigt försämrat köpkraften för dem som är sjukskrivna och arbetslösa -- det rör sig om ca 1 miljon människor i detta land. Vad kommer då den s.k. marknaden att säga? Vem är marknaden? Är det inte dags att tala om vem som är marknaden, så att vi får veta det och kan ge den ett ansikte? Regeringen gör ingenting. Marknaden skall klara alla problem. Det konstigaste är, herr talman, att marknaden reagerade när Socialdemokraterna hade kongress i Göteborg. I går talades det här i kammaren under den ekonomiska debatten om att marknaden kommer att reagera, räntan gå upp och kronan falla om inte Ny demokrati bestämmer sig för hur de skall ställa sig till vårdnadsbidraget. Om det är på detta sätt, tror jag inte att det är utländska utan svenska spekulanter som spekulerar i den svenska ekonomin. Man måste sätta ett ansikte på marknaden för att veta hur man skall bära sig åt om man skulle vilja styra den. Om man fortsätter att låta bli att styra och kontrollera marknaden kommer det att bli anarki. Vi måste också ställa krav på en långsiktig sysselsättningspolitik och på en industripolitik. Herr talman! Nu skall regeringen kväsa facket. Det har de borgerliga debattörerna sagt på flera olika sätt. Det skall man göra för att skapa mer arbete. Detta är helt fel. Det kommer inte att leda till flera jobb. Facklig kamp har varit en styrka för detta land, både när det gäller teknisk utveckling och framåtanda. Om man stryper den, går man helt fel. Fackets insatser har bl.a. lett till att man kan vara hemma och fira sin femtioårsdag. Med det, herr talman, vill jag gratulera finansminister Anne Jag förstår att den borgerliga regeringen vill ändra på den skyddslagstiftning vi har i dag. Men då skall de av moralisk--etiska skäl tala om vad det gäller. De gör det inte för att skapa fler jobb, utan av rent ideologiska skäl. Det är moraliskt riktigt att tala om vad det gäller. Jag tycker att det skulle vara en självklarhet i ett parti som säger sig omfatta kristna värderingar. Regeringen har lyckats åstadkomma en pigdebatt. Det har man varit duktig på. Hur kommer det faktum att några få får det renare i hemmet att stärka Sveriges ekonomi? För mig är detta en gåta. Hans Andersson har långt före mig redovisat att Vänsterpartiet har lagt fram många förslag som däremot skulle leda till ökad sysselsättning och till att människor fick varaktiga jobb.

Herr talman! Först måste jag reagera mot Karl Erik Perssons användande av Stefan Hedlunds artikel i Svenska Dagbladet. Han jämför det som beskrivs där med det som sker i Sverige. Det brukar annars vara vänsterpartister som blir arga över att det görs jämförelser med det som tidigare var Att hävda att denna rövarkapitalism har någon likhet med de svenska systemen tycker jag är att gå väl långt. Det är snarare respekten för enskild äganderätt och förståelsen för den fria företagsamheten som brister i Ryssland i dag. Det brister inte i de moderata uppfattningarna om att marknadsekonomin måste byggas på rättsstatens grund. När jag nu har fått se talarlistan för eftermiddagens debatt förstår jag att debatten snart skall övergå från att vara allmänpolitisk till att bli de många pamfletternas debatt. Inte mindre än 20 socialdemokrater skall efterträda varandra i talarstolen och, antar jag, berätta om det elände som de menar att den borgerliga regeringen har skapat. Jag tycker som ung moderat riksdagsledamot därför att det finns anledning att redan i förväg invända mot den bild man försöker skapa. Jag uppskattade att Carl Bildt i partiledardebatten i förra veckan talade om hur vi skall skapa nya arbetstillfällen. Han gjorde det i varje inlägg från denna talarstol. Det var ett budskap som jag önskar att fler unga hade fått höra. Carl Bildt gav, olikt många andra i denna talarstol, prov på en insikt om att nya arbetstillfällen knappast skapas i detta rum, men att vi däremot kan lägga grunden för nya arbetstillfällen. Det kan vi göra genom att få nyföretagandet att blomstra och arbetsgivare att våga nyanställa. Dagens unga är i det närmaste helt utestängda från den reguljära arbetsmarknaden -- det vet jag rätt mycket om. Jag talar ofta med unga människor runt om i landet, och de uttrycker stor förtvivlan över detta. De vill inte sitta fast i skapade åtgärder eller vara arbetslösa utan komma åt de riktiga arbetstillfällena. Jag har efter ett par år här i riksdagen lärt mig att arbetsmarknaden faktiskt är konstruerad för att stänga de unga ute. Vi har valt att satsa på en arbetsrättslig lagstiftning som skyddar dem som har arbete men som inte lika väl tillgodoser dem som står utanför. Konsekvensen av det blir helt enkelt att de unga har en mycket svag anställningstrygghet om ens någon. De slussas runt mellan kortvariga beredskapsarbeten. Det är ett ständigt hoppande från det ena till det andra. Det gör att ungdomar tappar tilltron till sin egen förmåga att komma in på arbetsmarknaden. Georg Andersson nämnde om vikten av att få ett människovärde, att känna att man gör nytta. Det är väl bara att ändra på reglerna, säger de unga. Det gäller bara att göra det möjligt för oss att komma in. Men så enkelt är det nu inte. Det finns mycket starka krafter i detta land, också företrädda i denna plenisal, som aktivt motverkar alla ändringar för att faktiskt möjliggöra för unga människor att komma in på arbetsmarknaden. Herr talman! Jag kan avslöja att jag har fått brev från Stig Malm. Det är nu ingen större hemlighet. Det lär vara så att alla i denna kammare har fått samma brev. Det är mycket intressant. Det är det första brev i hela mitt liv som jag har fått från Stig Malm, så jag läste det med stort intresse. Där stod bl.a. följande: ''Vi är beredda'' -- och med vi menar han LO--''att utan förutfattade meningar delta i en dialog med dig och ditt parti det kommande riksdagsåret för att dra vårt strå till stacken. Jag hoppas på givande samtal och ett rikt idéutbyte under året.'' Här kanske vi har öppningen för den nationella samling som Georg Andersson talade om. Men jag har också läst Stig Malms anförande på den socialdemokratiska partikongressen. Han skickade inte ut anförandet tillsammans med brevet. Där var det ett helt annat tonläge. Redan i sina hälsningsfraser säger han sig inte vilja tala om regeringspartierna eftersom, som han säger: ''I en debatt om framtiden skulle det vara att tillmäta dom en alldeles för stor betydelse.'' Jaså, där fick man inte vara med! Där var det inte någon nationell samling. I hans avslutning får vi ännu ett exempel på Stig Malms samarbetsvilja. Han säger: ''Jag vill därför till sist avge ett helhjärtat löfte. Partiet kan till 100 procent räkna med fackföreningsrörelsen inför nästa val. Våra medlemmar behöver en socialdemokratisk regering.'' Ja, Stig Malm behöver en socialdemokratisk regering. Det kan vi vara alldeles övertygade om. Med en socialdemokratisk regering återkommer det inflytande som han och hans företrädare i historien har haft över svensk arbetsmarknadspolitik. Men att hans medlemmar, och framför allt de som står utanför arbetsmarknaden, skulle gagnas av en socialdemokratisk regering är något mer oklart. Jag tycker att det också i dag visat sig att när exempel på nya arbetstillfällen tas upp, när man är villig att pröva nya vägar, sägs det nej från denna talarstol. Arbetsrätten har berörts i flera inlägg. Där är det totalstopp från både LO och Pigdebatten har också nämnts. Här har man lyckats skaka upp hela den gamla kulturvänstern. Där har man sagt: Vi vill minsann inte låta oss bli pigor för överklassen. Nej, men låt bli då! Ta inte sådana arbetstillfällen. Det är väl inget problem. Men utestäng inte debatten. Säg inte att detta inte är en väg till nya arbetstillfällen. Låt framför allt ungdomar själva avgöra om de tycker att detta sätt att få arbete är bättre än att gå arbetslösa. Mina vänner: Det är dogmer från gamla tider som styr herrar och damer som är litet äldre än jag i den här församligen. Det stänger de unga ute från arbetsmarknaden, utan det människovärde som

Herr talman! När det gäller mitt användande av artikeln i Svenska Dagbladet och Fredrik Reinfeldts tolkning får han för min del tycka exakt vad han vill. Vi lever trots allt i ett fritt land. Går vi den väg som regeringen förespråkar och tar bort den arbetsskyddslagstiftning som vi har i detta land går vi mot en rövarkapitalism. Det är min uppfattning, och den står jag för. Jag har varit ute mycket hos företag och talat med de fackliga företrädarna. Jag vet också att ungdomarna har problem. Men de får det inte bättre för att man raserar det man har. När det sedan gäller pigdebatten var det intressant att höra att om ungdomarna inte vill ha de jobben skall de få slippa. Det var ju väldigt glädjande. Jag hoppas att de fortsättningsvis får ersättning. Tar man inte de jobb som den här regeringen aviserat att man är tvungen att ta skall man ställas utanför ersättningen. Här lovar nu Fredrik Reinfeldt att de som inte vill ha de här jobben fortsättningsvis får a-kassa eller KAS utan att bli utestängda. Det var en glädjande nyhet. De ungdomar som inte vill utföra dessa jobb klarar sig. Det var ett glädjande besked. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern och övriga regeringskolleger har samma uppfattning. Jag tvivlar faktiskt på det.
Herr talman! Min poäng är, Karl-Erik Persson, att man bör vara mycket försiktig när man använder utvecklingen i det forna Sovjetunionen för att försöka beskriva förhållanden på svensk arbetsmarknad. Det är som att jämföra äpplen och päron. Att kalla det som sker i Ryssland för rövarkapitalism äger säkert sin giltighet. Men det gör det just därför att många av de institutioner och det tänkande som präglar en öppen västerländsk demokrati saknas i det gamla Sovjetunionen. Man är bara i inledningen av att bygga upp en rättstradition, en syn på äganderätten och fri företagsamhet, som man inte har haft någon gång i historien. Det leder självfallet till en övergångsfas, där man skall lämna det gamla kommunistiska tänkandet, som ger konsekvenser som inte i alla avseenden är positiva. Men att direkt försöka överföra det i svensk debatt är enligt min mening ett billigt knep. När det gäller pigdebatten är min poäng att ungdomarna inte ens har ställts inför möjligheten att få säga ja eller nej. Man stoppar det redan i denna kammare genom att säga: Detta är inte människovärdiga arbetstillfällen. Det passar inte. Visst skall vi tala om att alla ungdomar behövs, men vi skall först avgöra vad de behövs för. I denna kammare skall vi tala om vad som är riktigt arbete eller inte. Jag tycker att pigdebatten har varit fördummande, eftersom man bara talar om den typ av tjänster som utförs i hemmet. Jag ser det som en öppning för hela tjänstesektorn. Man pekar på de problem som i dag finns att få denna tjänstesektor att växa -- det handlar framför allt om skattekilar och brister beträffande avdragsmöjligheter -- och få en ny arbetsmarknad att uppstå. Jag konstaterar att man säger nej till detta.
Herr talman! Jag avgör själv hur försiktig jag skall vara eller inte. Det är mitt privilegium, och det släpper jag inte ifrån mig till någon annan, inte ens till en moderat ungdomspolitiker. När det sedan gäller pigdebatten går det redan i dag att få städning i hemmen om man vill betala marknadsmässiga priser. Det finns firmor som gör detta. Varför kan inte de få fortsätta? Varför skall man rasera det som redan finns? Det finns en marknad för detta. Men det här är något helt annat. Ni vill gå tillbaka till det gamla, det feodala samhället, med denna diskussion och öka klassklyftorna i samhället. Ni hävdar att det inte är ideologiskt. Säg i stället öppet och ärligt att det är det! Det vore moraliskt riktigt av er i stället för att smyga undan och säga att arbetstillfällena ökar, att det blir fler jobb, och det är bra för Sveriges ekonomi att några får skiten utanröjd i sina hem. Det hjälper tyvärr inte Sveriges ekonomi eller Sveriges ungdom att få ett fast arbete på arbetsmarknaden. Det borde t.o.m. en moderat ungdomspolitiker fatta.
Herr talman! Jag är inte sen att använda ideologiska förtecken i debatten. Det tycker jag att vi borde göra oftare i svensk politik. Men jag vill gärna påpeka att diskussionen om utökningen av den privata tjänstesektorn har kommit i gång i ett läge där arbetslösheten når tal som vi aldrig tidigare har sett. Då kan man inte längre ha attityden att bara gamla arbetstillfällen räknas. Man måste ha ett öppet sinne och en öppen diskussion om var nya arbetstillfällen kan skapas. Vi har också här i dag nämnt att de gamla sektorerna till mångt och mycket är stängda. Industrin rationaliserar och behöver förmodligen ännu färre medarbetare i framtiden. Den offentliga sektorn -- som vi lät växa under 70-talet, med efterföljande konsekvenser i form av höjt skattetryck och ökade offentliga utgifter i detta land -- har också svällt över sina breddar. Kvar finns då de privata sektorerna, och kvar finns framför allt tjänstesektorn. Att då åtminstone ha en diskussion huruvida man med avdragsmöjligheter eller minskade skattekilar kan få in människor i arbete denna väg vore någonting positivt. Dessutom sker mycket av detta i det svarta i dag, Karl-Erik Persson, dvs. i en svart ekonomi som vi har liten kontroll över. Ett sätt att göra svart till vitt vore att minska skattekilarna. De gör att människor inte öppet redovisar att de kanske har litet hjälp i hemmet eller i andra former av tjänster. Det behöver ju inte enbart handla om hemarbete.
Herr talman! Fredrik Reinfeldt har helt riktigt konstaterat att det är många socialdemokrater på talarlistan i dag. Jag har räknat till 27 socialdemokrater och 2 moderater. Det säger något om engagemanget i dessa viktiga frågor. Jag är stolt över att så många socialdemokrater tar till orda i den här viktiga debatten. Sedan påstår Fredrik Reinfeldt att Carl Bildt ägnade lång tid i en tidigare debatt åt att tala om hur man skulle skaffa fler arbetstillfällen. Dess värre har han inte varit särskilt lyckosam när det gäller den praktiska politiken. Det är ju han som har makten nu. Då behöver han inte bara stå här och tala om hur det skall bli, utan då kan han ju göra det också. Men dess värre pekar allt på att arbetslösheten ökar under den närmaste tiden, trots alla tal av Carl Bildt. Om det skulle bli fler arbetstillfällen skulle ju Fredrik Reinfeldt inte behöva fly till en enda arbetslagstiftning för att få in ungdomar på arbetsmarknaden. Här kommer litet av bockfoten fram. Fredrik Reinfeldt beskriver det som att man med hjälp av en uppluckring av arbetslagstiftningen skall få in de unga på arbetsmarknaden på de äldres bekostnad. De skall bli lättare att sparka dem som redan är i arbete för att bereda plats åt de unga, men det innebär ju inte att det blir flera jobb. Däremot blir det motsättningar på arbetsmarknaden, och det är djupt tragisk. Slutligen har Fredrik Reinfeldt litet polemik med Stig Malm. Han är ju inte närvarande här, och moderaterna var dess bättre inte närvarande på vår partikongress. Därför blev det ganska vettiga beslut där. När det gäller framtiden klarar sig säkert Stig Malm personligen ekonomiskt även om det blir en fortsatt borgerlig regering. Men för Stig Malms LO medlemmars skull behövs det en annan regering som kan skapa flera jobb. Det är vad det handlar om.
Herr talman! Låt mig först säga till Georg Andersson att det är riktigt att Stig Malm inte är närvarande här. Ibland tror jag många svenskar tycker att det är konstigt. Han framträder alltid som om han hade mycket stort inflytande över det som sker i denna riksdag, speciellt under tidigare socialdemokratiska regeringar. Jag anmärker mot att han i ett läge skickar brev till alla riksdagsledamöter och säger sig vilja ha en öppen dialog och den nationella samling som också Georg Andersson talade sig varm för i sitt huvudanförande och sedan inför partikamraterna i Göteborg har en helt annan inställning. Det är den typen av spel för gallerierna som jag tror skapar en klyfta och en distans till de folkvalda, de som bestämmer i det här landet. De säger en sak menar en helt annan. Stig Malm menar ju inte alls att han vill ha en öppen och frän dialog. Han vet nog vad han vill. Han vill tydligen t.o.m. köpa sig till en socialdemokratisk regering. I hans hundraprocentiga löfte läser jag inte bara in att ni skall få en klapp på axeln. Hade någon annan organisation i Sverige uppträtt som Stig Malm gjorde på den socialdemokratiska kongressen och sagt just detta på t.ex moderaternas partistämma, hade ni talat om att hela demokratin var i gungning. Jag tycker att det är ett konstigt tidsdokument att en ledare för en så pass viktig organisation kan säga som han gjorde och utlova det stödet. Sedan säger Georg Andersson att jag inte skall fly till arbetsrätten. Jag vill påpeka -- och det gör jag särskilt som ung riksdagsledamot -- att jag tycker att det är ganska smaklöst att arbetsrätten blir direkt ungdomsfientlig till sin karaktär. Den skyddar dem som är inne på arbetsmarknaden, men den gör att det blir svårare att komma in för dem som står utanför, framför allt landets unga. Det må ha varit fullgott när landet hade full sysselsättning. Jag tror att det är detta man haft framför sig när man skapade denna arbetsrätt. Men i ett läge där väldigt många unga står utanför arbetsmarknaden blir detta ett effektivt sätt att låsa dörren. Det skapar stor förtvivlan hos många unga som bara kommer in på skapade åtgärder. Kan man då via arbetsrätten hitta vägar att öppna möjligheter för nya arbetstillfällen, tycker jag att det är en välkommen väg att gå. Att bara blankt säga nej innan vi ens har hunnit få papperen på bordet, som socialdemokraterna och LO gjorde i ett gemensamt pressmeddelande, är att gå händelserna i förväg och visa vilken inställning man egentligen har till att försöka få fler att komma in på arbetsmarknaden.
Herr talman! När nu Stig Malm har inbjudit Fredrik Reinfeldt och andra till en öppen dialog tycker jag att han skall ta tillvara möjligheten att föra diskussionen med honom där han är. Han är icke här just nu. Nu diskuterar vi regeringspartierna och oppositionen emellan. Då vore det intressant att höra mera om regeringens beredvillighet till en dialog. Vi hade en överenskommelse för ett år sedan om att förändringar i arbetsrätten inte skulle ske utan att det hade skett ett förtroendefullt meningsutbyte och samråd mellan oppositionen och regeringen. Det har inte kommit till stånd på det sätt som var avsett. Det är ett mycket allvarligt övergrepp mot den krisöverenskommelse som har träffats. Då är det inte konstigt att vi reagerar ganska kraftigt när regeringen ensidigt, i SAF:s ledband, lägger fram förslag som innebär viktiga ingripanden i arbetsrätten. Fredrik Reinfeldt vill tydligen driva en ungdomskampanj för flera jobb genom att ungdomar skall få ta den äldre arbetskraftens arbeten. Frågan är nu om han vill bekänna färg. Är förändringen i arbetsrätten till för att ni tror att det blir flera jobb? Eller är det så att ni ungdomar inom MUF och andra organisationer räknar med att kunna spränga er in på arbetsmarknaden på bekostnad av dem som redan är i arbete? I så fall är ni beredda att ställa till med en mycket allvarlig konfrontation. Detta med arbetsrätten är naturligtvis en ideologisk fråga. Jag har SAF:s tidning i min hand. Det finns en ledare där om återtågets hjältar. Där talar man om den oerhörda snedbalansen på svensk arbetsmarknad till de fackliga organisationernas fördel. Man har en bild där man ser hur fackpamparna och byråkraterna drivs på flykten. Ensam på fältet står företagaren själv. Det är väl en ganska avslöjande bild av vilken utveckling man ser framför sig på arbetslivets område. Vi bekämpar naturligvis en sådan utveckling till förmån för en balans mellan arbetstagare och företagare när det gäller inflytande och samverkan på arbetslivets område.
Herr talman! Georg Andersson vill ha besked om jag är beredd att gå i spetsen för en politik eller en inriktning som skulle leda till en hård konfrontation mellan generationerna. Min poäng är att vi har den redan i dag. Den är mycket effektivt riktad mot de unga. Det beror på att vi har en arbetsrätt som stänger inne och gynnar dem som finns på arbetsmarknaden och stänger ute dem som försöker komma in. Jag tror inte att det ena behöver ge det andra. Jag tror inte att man måste ta in unga genom att slå ut gamla. Det stora övertidsuttaget har ju nämnts i debatten i dag. Jag tror att det finns en rädsla hos arbetsgivare för att våga satsa på nyanställningar. Alla som har följt småföretagarutvecklingen vet ju att det finns tillväxtfaser i ett litet företags historia där man ställs inför det svåra beslutet om man skall gå från att vara ensam till att bli flera eller från att vara en liten grupp till att bli 20--25 personer. Inför varje sådant beslut kommer den här typen av diskussioner och kalkyler in. Lönar det sig, och vågar vi nyanställa? Jag tror att det många gånger utfaller till nackdel för att nyanställa. Man försöker fortsätta genom att jobba övertid och satsa mer tid själv. Man vågar inte nyanställa. Jag tror att arbetsrätten är en framkomlig väg för att komma till rätta med detta. Om jag själv fick prioritera skulle jag sätta skattetryckets betydelse ovanför arbetsrättens när det gäller att skapa arbetstillfällen i det här landet på lång sikt. Jag tror att det höga skattetrycket, som driver svenska företag ur landet och som gör att vi inte klarar den internationella konkurrensen, har en större betydelse än arbetsrätten. Man jag tror att även arbetsrätten kan påverka i ett kortare perspektiv.

Herr talman! Jag skall hålla mig till mera regionala frågor, eftersom Elver Jonsson tidigare här i dag har belyst sysselsättningsfrågorna. Under en följd av år har Folkpartiet liberalerna krävt att regionalpolitiken i högre grad måste rikta sig mot mindre företag. I dag erkänner alla partier att det är i de små företagen som de nya jobben finns att få. En viss anda som stimulerar egna initiativ och eget företagande är ofta förhärskande på de orter där småföretagen har särskild grogrund. En sådan anda kan inte kommenderas fram på central nivå, utan den måste växa fram underifrån. Statens uppgift blir då att underlätta framväxten av nya företag och stimulera kreativa miljöer. För att detta skall vara möjligt krävs ett väl utbyggt utbildningsväsende och stora satsningar på infrastruktur. Herr talman! I dag brottas vi med efterkrigstidens största arbetslöshet. Den fördelar sig över hela vårt land, och det krävs ett långsiktigt och tålmodigt arbete för att komma till rätta med såväl lågkonjunkturen som arbetslösheten. I dag görs mycket stora ansträngningar för att komma till rätta med statens ekonomi, pressa ner budgetunderskottet, sänka räntorna och stimulera investeringarna i främst småföretagen. Mycket görs för att förbättra infrastrukturen. Det repareras och byggs nytt på stora delar av vårt vägnät. Snabbtågslinjerna byggs ut och järnvägsnätet upprustas för att möta inte bara dagens utan också morgondagens behov. Regeringen satsar stora belopp på att bygga ut högskolorna och öka forskningen. Förutsättningar skapas för att även de små och medelstora högskolorna skall fungera som en motor i den regionala utvecklingen. Vad behöver företagen för att våga satsa på framtiden, för att våga investera, expandera och ge människor arbete? Jo, de behöver en framtidstro, en tro på att politikerna skall skapa de förutsättningar som behövs för nya investeringar och utveckling av näringslivet. Herr talman! Sverige lider i dag av den spekulationsekonomi som härjade under 80-talet. Bankkrisen har medfört att det inte längre är möjligt för den lille företagaren att låna till lönsamma projekt. Bankerna gör allt de kan för att återhämta sig, samtidigt som de blivit så försiktiga att de inte längre tror på småföretagens förmåga att utvecklas. Regeringens politik ger låga räntor, vilket gör det möjligt att klara de investeringar som behövs för att möta de förbättrade konjunkturer som är på väg. För att råda bot på svårigheterna att låna riskvilligt kapital rustas utvecklingsfonderna upp. De får en stramare organisation, som förhoppningsvis också skall få mer kvalificerade styrelser. Är det då inga problem ute i regionerna? Självklart har inte glesbygden och regionalpolitiskt utsatta områden klarat sig undan lågkonjunkturen. Lågkonjunkturen och kapitalbristen slår hårdast mot företagen i glesbygden. Visst behövs fortsatta satsningar på upprustning av våra vägar, inte minst på inlandsvägarna, för att få fram skogsråvara, som Georg Andersson var inne på, och för att långpendlare skall ha drägliga vägar till och från sitt arbete. Visst behöver utbildningen och forskningen ytterligare förstärkas ute i regionerna. Skall även de små och medelstora företagen klara den internationella konkurrensen krävs kompetenshöjningar i småföretagen. Där kan högskolorna vara en motor i utvecklingen. Men företagarna frågar också efter om regering och riksdag kan klara ekonomin, så att den låga räntan blir långsiktigt bestående och så att de vågar investera. Herr talman! Här handlar det om de politiska partiernas trovärdighet. Vart leder den socialdemokratiska överbudspolitiken? Jo, mot en orolig penningmarknad, som driver upp räntan i stället för att sänka den. Vilken trovärdighet skapar socialdemokraterna? Den ena veckan talar Ingvar Carlsson och Göran Persson om att förändringar i arbetsrätten skall göras som förbättrar förutsättningarna för de små företagen. Strax därefter tar de tillbaka förslaget; åtgärder i arbetsrätten skall göras, men inte nu och inte som regeringen föreslår. Vilken trovärdighet ger detta, herr talman? Vilken trovärdighet ger socialdemokraternas överbudspolitik när det gäller infrastruktursatsningarna? Under socialdemokraternas regeringsinnehav var infrastruktursatsningar inget prioriterat område. Varför då denna överbudspolitik i dag? Herr talman! Gemensamma tag behövs för att vi skall kunna föra en ansvarsfull ekonomisk politik som gör att näringsliv och företagare återfår framtidstron. När det finns en gemensam uppfattning bland partierna om att arbetslösheten endast kan minskas genom en utvecklad småföretagsamhet och förbättrade villkor för dessa, varför visar inte oppositionen också i praktisk handling att de är beredda att undanröja de hinder som finns i dag? LAS måste ändras för att småföretagen skall våga anställa. Räntan måste hållas låg för att investeringar i nya verksamheter skall komma till. Den nya småföretagsbeskattningen måste fullföljas för att flera människor skall våga satsa på egenföretagande. Alla dessa frågor är viktiga för hela landet och inte minst för de människor som bor och verkar i våra glesbygder. Herr talman! Jag vill avsluta med en fråga till framför allt Georg Andersson. Hur är det när ni säger att arbetsmarknads och regionalpolitiken är misslyckad -- har ni ingen del i misslyckandet? Är det bara en konfrontation ni är ute efter? Georg Andersson! Vad betyder detta med att ta till vara skogens resurser? Hur skall man ta till vara dem? Jag skulle gärna vilja har ett konkret svar på det. Georg Andersson frågade hur Folkpartiet kan medverka till denna politik. Vi försöker undanröja den spekulationspolitik som ni hade del i på 80 talet. Vi försöker lindra oron hos småföretagarna och rätta till bristerna i infrastrukturerna; det som var brister redan under 80-talet. Det är ett stort jobb, Georg Andersson, för att kunna skapa sysselsättning och nyföretagande.
Herr talman! Det kom en rad frågor här. Jag fick nästan intrycket av att Sigge Godin ville att vi skulle tycka synd om regeringen, som har så hemskt mycket att göra efter den socialdemokratiska regeringstiden. Han undrar om vi inte har någon del i problemet. Om man får tro den borgerliga förkunnelsen, så beror allting enbart på våra misslyckanden under 80-talet. Den avregleringsvåg som nu går över landet i olika hänseenden -- infrastrukturverken, som Vattenfall, osv. -- är ett stort hot mot regionalpolitiken, och det är den borgerliga regeringen som nu har iscensatt dessa insatser. Den avregleringsvågen tar vi inget ansvar för. Den får ni borgerliga regionalpolitiker försöka hejda om ni inser faran. Spekulationspolitiken var naturligvis ett stort problem. Men den ena efter den andra av de borgerliga talarna här bröstar sig och säger att den var ett socialdemokratiskt missgrepp. Jag rekommenderar er att läsa Björn Elmbrandts bok. Den och många andra dokument kan visa vilken del i utvecklingen de borgerliga hade. Ni kritiserade oss för att vi inte gick snabbare fram med valutaavreglering och annat, som ju skapade problemen. När vi försökte stoppa överhettningen i februari 1990 fällde ni den socialdemokratiska regeringen. Nu solar sig Sigge Godin och andra i de insatser som görs för att rusta upp vägar och järnvägar. Men de är ju helt och hållet en frukt av de insatser som vi påbörjade under den socialdemokratiska tiden. Ni har egentligen inte tillfört något nytt alls. I stället var det vi som i krisuppgörelsen i fjol höst pressade fram en överenskommelse om extra satsningar på dessa områden. Det är väl snart det enda som finns kvar av den uppgörelsen.
Herr talman! Om jag hade haft tid i mitt anförande skulle jag ha sagt att hela den här debatten naturligvis handlar om människorna och deras villkor, om hur de skall kunna få ett fast arbete och framtidstro. Det är väl egentligen det enda Georg Andersson och jag kan vara överens om. Se på den överbudspolitik ni sysslade med i fråga om infrastrukturen! Det är klart att det finns mycket som skall göras, men allt detta skall betalas, Georg Andersson. Det skall betalas av ett samhälle som lider av den 80-talsspekulation, som ni i alla fall hade huvudansvaret för att rätta till. Ni hade ju regeringsmakten. Låt oss hålla oss till regionalpolitiken. Ingela Thalén brukar säga att hon vill ha en rättvis regionalpolitik. Hon har skrivit en del artiklar, som Georg Andersson och flera personer i andra delar av landet har opponerat sig emot. Min fråga till Georg Anderson blir: Vad är det socialdemokratin vill egentligen? Hur skall regionalpolitiken se ut? Är det Ingela Thaléns regionalpolitik ni skall ha? Eller är det Georg Anderssons, eller skogslänens? Det vore bra om ni kunde tala om hur det skall vara, så att vi vet vad vi skall fundera över och debattera med er om. Det är ju ekonomin som styr hela vårt samhälle, Georg Andersson, och den måste rättas till. Men ni talar hela tiden om att det behöver göras vissa saker, men inte nu och inte som den här regeringen säger, utan på något annat sätt som skall konkretiseras någon annan gång. Det är ungefär som Georg Anderssons syn på skogen; att den är så viktig. Berätta för oss hur vi skall kunna använda skogen, hur vi skall få fram den när vägarna är undermånliga efter årtionden av socialdemokratiskt styre! Det är detta vi behöver klara ut, förutom frågan om hur ni har hanterat de små skogsbrukarna under årens lopp. Det är också något som måste rättas till. Man funderar vidare på hur ni socialdemokrater skall klara ekonomin. Ni måste vara med och betala. Ni måste vara med och spara. Och det är ju de sociala avgifterna vi skall spara på. Ni har, precis som Georg Andersson i sitt anförande, hela tiden bekrivit saker och ting kort, rakt och enkelt. Men hur och när sakerna skall ske, det säger ni inte. Om arbetskadeförsäkringen sade ni: Visst måste man göra något åt den, men inte nu utan senare. Detta trots att den fonden hade miljarder i underskott. Så är det på område efter område. Det finns alltså problem. Ni måste konkret tala om hur det här skall redas ut, så att vi får en stabil ekonomi. Det är det Sverige behöver.
Herr talman! Detta är en mycket märklig situation. En företrädare för regeringspartierna står upp och vädjar till mig att jag skall tala om hur vi skall reda ut de ekonomiska problemen, hur vi skall få fart på sysselsättningen och klara regionalpolitiken. Regeringen har ju ett ansvar! Regeringen har ställt till det -- ganska ordentligt. Ni får försöka reda upp det här eller också avgå. Vi är naturligvis beredda att ta över vilken dag som helst, till skillnad från er när vi avgick 1990. Då sprang ni i de borgerliga partierna och gömde er på var sitt håll. Vad jag konkret vill peka på när det gäller skogen är att vi måste utveckla metoder för att tillvarata skogsråvaran för energiförsörjningen, framför allt klenvirket. Det finns intressanta idéer, inte minst i mitt hemlän, och det gäller att vi får en nationell satsning på detta. Regeringen måste se till det -- ni har ju fortfarande makten, tyvärr. Ni måste göra en insats och se till att vi samlar resurser för att utveckla metoderna att utnyttja skogsråvaran på ett alternativt sätt i energiproduktionen. Arbetslösheten är ju det övergripande problemet. Det kostar miljardbelopp; tre, fyra miljarder per månad i kontantstöd. En stor del av de pengarna måste användas till aktiva insatser. Vi har gång på gång krävt sådana, ganska konkreta åtgärder. Det är bara att gå till dokumenten och se efter. När det gäller infrastrukturen anklagas vi å ena sidan för att ha lagt överbud och för att vilja satsa för mycket, å andra sidan för försummelsen att inte ha gjort tillräckligt. Jag upprepar: Det som den borgerliga regeringen nu gör och skryter med är huvudsakligen ett förverkligande av de beslut som den socialdemokratiska regeringen fattade redan på sin tid. Jag hävdar slutligen att de två stora hoten mot regionalpolitiken är den avregleringsvåg som nu går över landet, i kraft av regeringens dogmatiska och ideologiska politik, och den skenande arbetslösheten. För övrigt får vi väl i den referensgrupp som vi är kallade att ingå i diskutera och försöka komma fram till om det finns några nya idéer att tillföra i det långsiktiga regionalpolitiska arbetet.
Herr talman! Georg Andersson uttrycker sig som om han inte förstår vad det handlar om, trots att han t.o.m. har varit statsråd. Det stora oppositionspartiet Socialdemokraterna säger sig vilja ta över regeringsmakten -- helst i dag, men med den verkliga ambitionen att göra det efter nästa val -- och det spelar naturligtvis en roll hur ni beter er i den politiska debatten och om ni är beredda att ta ansvar. Låt oss ta oron i småföretagen som exempel. De behöver anställa människor och utveckla, men ni säger nej till förändringar av LAS. Carlsson och Persson säger att de visst skall fixa det här när de är hos småföretagarna, men när de sedan träffar LO och facket får de inte uträtta detta, därför att det skall inte göras några förändringar. Vilken situation skapar det? Vidare skapar ni överbudspolitik när ni inte talar om hur ni skall betala sådant som infrastruktur -- pengarna skall bara lånas och betalas tillbaka av kommande generationer. Det påverkar naturligtvis räntan i vårt land. Det är också avgörande för om det kommer att göras några insatser i företagen och kan skapas nya jobb. Jag blir litet överraskad över det Georg Andersson säger om skogen. Vi kan ha samma uppfattning om att skogen måste tas till vara som en värdefull resurs, men det är nypåkommet att ta upp den frågan nu utan att ha klart för sig hur det hela skall gå till. Det är klart att avregleringen av infrastrukturen, Posten, SJ och flera av de statliga verksamheterna, är ett bekymmer och att vi måste hantera det. Jag kanske i den beredning som vi båda sitter i kan få inbjuda Georg Andersson till en diskussion om att vi verkligen skall bry oss om att försöka hitta en bra lösning. Det är värdefullt att regionerna har samma service som tätorterna och att vi kan komma överens om det. Vi skall inte skapa nya blockeringar, som ytterligare försvårar för företagen ute i regionerna att våga satsa och tro på framtiden. Det handlar mycket om vad vi säger i den här lokalen. Jag kan erkänna att det i och för sig handlar mycket om vilka förslag som den sittande regeringen lägger fram, men det handlar också om vad vi säger och gör här och om vad det stora oppositionspartiet säger. Det kan vara intressant att höra vad de 27 talare som kommer upp efter mig har att säga. Vilka visioner har ni om framtiden? På vilket sätt tycker ni att vi skall betala det vi kostar på oss i samhället, så att vi kan få en låg ränta och de nya jobben, som vi alla är helt överens om att vi måste skapa, framför allt för de människor som lider av att inte ha ett fast och riktigt arbete?

Herr talman! Har det undgått någon att höra ropen från initiativrika bybor på landsbygden och i det svenska inlandet? Man ropar: Nu är tiden inne för den lilla skalan! Vi har fått nog av den stora skalans procedurer! Vi vill själva ta befäl över närområdets möjligheter och ta eget ansvar! Om Sveriges landsbygd skall leva och utvecklas måste alla som bor där ha tillgång till nödvändig vardagsservice. Men post och bankkontor slår igen. Skolor läggs ned, och lanthandeln försvinner. För att denna utveckling skall kunna påverkas krävs motkrafter. Byalag, utvecklingsgrupper och engagerade ortsbor är sådana motkrafter. Stat och kommun har ändå ett gemensamt ansvar för att garantera den grundläggande samhällsservicen på landsbygden. Samordning mellan olika aktörer kommer att vara en förutsättning för en väl fungerande service. Verkligheten är ju den att en mängd lokala grupper med stora ideella insatser arbetar för en positiv utveckling av sin bygds framtid. 2 100 lokala grupper, är en fantastisk resurs som på ett mycket medvetet sätt är pådrivare i det lokala utvecklingsarbetet. På flera sätt lever landsbygdskampanjen vidare, bl.a. genom projekten ''Landsbygd-Framtidsbygd'' och ''90 Arbetsmarknadsdepartementet går nu via Glesbygdsmyndigheten ut till de lokala utvecklingsgrupperna och begär svar och synpunkter på ett antal frågor inför utformningen av den kommande regionalpolitiken. Vi kristdemokrater hoppas på ett trendbrott i landsbygdspolitiken då den lokala kraften och ''underifrånperspektivet'' på ett tydligare sätt ges en chans. För vår del handlar det om att subsidiaritetsprincipen också skall förverkligas på den kommunala nivån. Det innebär t.ex. att även ekonomiska resurser kan läggas ut på lägsta möjliga effektiva nivå och att man på denna lägsta nivå också får aktiv hjälp och stöd av dem på den högre nivån för att klara av sina viktiga arbetsuppgifter. Ett landsbygdspolitiskt program med inriktning mot 2000-talet bör snarast presenteras, kanske i samband med den regionalpolitiska propositionen. Låt kommunerna själva hantera det regionalpolitiska stödet utan länsstyrelsernas förmynderi! Låt byagrupper och utvecklingsgrupper ute i kommunerna få egna ekonomiska resurser till stöd för att utveckla sina idéer. Principen att ingen bygd, by eller idé är för obetydlig för att satsas på kan vara en handlingslinje. Det handlar om att se människan och ge henne en chans. Herr talman! De förändringar som har genomförts i bostadsfinansieringen har gjort det svårt att bygga lägenheter i glesbygden. Bostadslåneinstituten har infört betydligt hårdare krav på självfinansiering. Kommunerna kräver en hårdare kreditvärdering än tidigare för att teckna borgen. I många kommuner har man dessutom beslutat att inte alls teckna borgen för nyproduktion. Allt detta kan få förödande konsekvenser när det gäller målet att uppnå en levande landsbygd. Förutsättningen för att hela Sverige skall leva är att det förs en aktiv regionalpolitik med ökade satsningar på utbildning och forskning. Det skapar i sin tur förutsättningar för nya investeringar och en utveckling som hjälper till att bryta den industriella nedgången. I Dalaregionen finns en betydande del av landets industrikapacitet. Men andelen högskoleutbildade av arbetskraften är låg, jämfört med hur det är i riket i övrigt. Regionens egen kapacitet för högre utbildning och forskning måste därför stärkas. Man gör ansträngningar för att höja kompetens och konkurrensförmåga. Frågan om ett kretsloppscentrum är aktuell. En möjlig lokalisering är Falun/Borlänge-området. Förutsättningar för att bilda ett kretsloppscentrum finns, mot bakgrund av att NUTEK har aktualiserat frågan och att riksdagen tidigare har beslutat att tillföra forskningen medel ur löntagarfonderna. I glesbygden har kombinationssysselsättningar stor betydelse för möjligheten att leva och bo. Riktade åtgärder måste vidtas för att skapa förutsättningar även för kvinnor och ungdomar att få arbete. Den småskaliga bygdeturismen som kombinationssysselsättning har visat sig spela en allt större roll i denna strävan. Herr talman! Att Nordens största skidområde i dag finns i Dalarna råder det inte längre något tvivel om. Dalarna svarar för hälften av den totala liftomsättningen i hela landet. I synnerhet Sälenområdet får allt större marknadsandelar, både vad gäller omsättning och antalet turister som besöker den svenska fjällvärlden. Det finns således all anledning att satsa särskilda pengar på upprustning av Västerdalsbanan och utbyggnad av banan fram till Sälen. Då kan man inte bara med järnväg nå Nordens största sportstuge och friluftsområde utan även avlasta vägarna de alltmer tunga, långa och smutsiga timmertransporterna. Dessutom skulle en sådan insats bidra till arbetstillfällen i ett av de mest arbetslöshetsdrabbade områdena i landet.
Herr talman! Jag vill instämma med Ulf Björklund när det gäller landsbygdskampanjen. Den är viktig. I landsbygden finns kraft och idéer som det är viktigt att vi tar vara på. Jag vill ställa en fråga till Ulf Björklund. Han nämnde Posten, problemet med att postkontor stängs och den negativa utveckling som vi har sett och ser. Posten avregleras ju nu, och en bolagisering planeras. Det här är själva drivkraften i den strukturförändring som tar sig uttryck i att små postkontor kommer att läggas ned. Ulf Björklund har ju nära kontakter med kommunikationsministern. Är Ulf Björklund beredd att verka för att man stannar upp här och tänker igenom detta en gång till innan man går vidare på den här vägen? Jag kan nämna att jag deltog i Västerbottens byarådskongress för tre veckor sedan. Där var drygt 200 byarepresentanter samlade. Det här var en av de stora frågor som togs upp. Man antog också ett uttalande som ställdes till riksdagens ledamöter. Där vädjade man om att avregleringen och bolagiseringen inom Postens område skulle stoppas.
Herr talman! Jag är i och för sig ingen varm anhängare av bolagiseringsfrågorna. Däremot är jag fullt medveten om att Postverket ändå skall uppfylla de regionalpolitiska målen. Det är mycket viktigt att den lokala kraften är aktiv och jobbar med möjligheter till samverkan. Det sade jag också i mitt anförande. Det går att hitta möjligheter till samverkan med olika samhällsfunktioner. Det kommer att bli en förändring för människor, som kan kännas litet arbetsam. Men förändringar är alltid arbetssamma. Det handlar bara om att hitta alla de möjligheter till samverkan som verkligen finns. Detta måste byagrupperna inse och jobba med. Självfallet kan Postverket inte helt lämna byar och samhällen åt sitt öde, utan tillsammans med lokala företrädare försöker man hitta gemensamma lösningar när det gäller denna viktiga fråga.
Herr talman! Det här runda resonemanget får man höra gång på gång. Jag hade nyss en dialog med Sigge Godin. Han erkände att detta är ett bekymmer. Ulf Björklund säger att han inte är någon anhängare av den här utvecklingen. Men det är ju politikerna i det här rummet som bestämmer om det skall vara en sådan utveckling eller inte. Vi kan inte säga: Det måste nog vara så här. Vi får försöka reparera skadorna efteråt. De små byagrupperna kämpar mot övermakten. Om man släpper marknaden loss och det bara är det kommersiella krafterna som skall bestämma väger små byagrupper lätt.
Herr talman! När det gäller postservicen har det många gånger funnits motstånd ute i byarna mot att ett postkontor skall läggas ner och att man skall övergå till lantbrevbäreri. När man väl har prövat det under en period har man insett att det är ett system som fungerar mycket bra och att man mycket väl kan ha kvar det. Det finns således modeller och möjligheter som inte ges en chans när allt är dikterat uppifrån och en enda modell skall presenteras över hela landet. Det finns varianter, och det är de som man hjälper till att tipsa om ute i byarna. Jag menar att de olika samhällsorganen måste vara med och se till att man löser det här tillsammans. Möjligheter finns.

Herr talman! Trots att Fredrik Reinfeldt hade synpunkter på antalet socialdemokrater skall jag ändå ta mig före att fullfölja de sex minuter som jag har begärt att få tala. Herr talman! Många företag går bättre men arbetslösheten ökar. Det är Länsarbetsnämndens sammanfattning över arbetsmarknaden i Som vanligt är det värst för dem som alltid har det svårt på arbetsmarknaden. Det kan gälla ungdomar som skall debutera eller äldre med svag förankring. I denna lågkonjunktur ser vi därutöver helt nya grupper i arbetslöshetskön. Många tjänstemän, ofta med hög utbildning eller med erfarenhet från framskjutna positioner i företag och förvaltningar, blir också utan arbete. Svagheten i ekonomin slår över alla samhällsskikt. 30 000 ungdomar är arbetslösa eller deltar i någon arbetsmarknadsinsats. Det betyder att var femte ungdom eller nästan två årskullar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Särskilt svårt i vårt län har lågutbildade ungdomar med invandrarbakgrund. Många riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden för alltid. Riskerna för social utslagning är betydande. Samhället tar på sig ett mycket stort ansvar för dessa ungdomar men också för att vi inte skall få ett otryggt samhälle. Det finns inget som tyder på att situationen för ungdomarna förändras snabbt. Vi får räkna med många arbetslösa ungdomar på gator och torg även nästa sommar. Hur har regeringen tänkt möta detta jätteproblem -- fler poliser eller? Herr talman! Nästan var femte stockholmare är utländsk medborgare eller av utländsk härkomst. I resten av Sverige är andelen hälften så stor. Många av invandrarna har det särskilt besvärligt på arbetsmarknaden, och de officiella arbetslöshetssiffrorna är underskattade. Många lyckas aldrig ta sig in på arbetsmarknaden och har därför gett upp hoppet. En starkt bidragande orsak till svårigheterna är de bristande kunskaperna i svenska och i svensk samhällskunskap. Om vi inte genomför massiva utbildningsinsatser för de här människorna kommer de aldrig in på arbetsmarknaden och i svensk gemenskap utan löper stor risk att hamna i sociala svårigheter utan möjlighet till jobb och försörjning. Redan i dag är var fjärde långtidsarbetslös i länet utländsk medborgare. En annan utsatt grupp utgörs av kvinnorna. Den offentliga sektorn, staten, kommunerna och landstinget känner alla av hårda besparingskrav. En allt större del av varslen kommer från dessa sektorer. Kvinnornas situation kommer därmed att försvagas kraftigt framöver. Neddragningen av den offentliga sektorn är förödande för den kvinnliga arbetskraften. Kvinnorna är särskilt drabbade också när det gäller deltidsarbetslöshet. Två av tre deltidsarbetslösa är kvinnor. De handikappades möjligheter att göra sig gällande på arbetsmarknaden är alltid mer begränsade än andras möjligheter. I dagens läge märks detta särskilt. Inte ens med lönebidrag är det möjligt att åstadkomma något meningsfullt för de handikappade. Konkurrensen om jobben blir allt hårdare nu när det blir allt vanligare att man jogbbar gratis. Förutom ungdomspraktik och ALU har det i Stockholm bildats en grupp gratisjobbare, Bussiga Brigaden, som med statens goda minne bjuder ut arbetskraft och t.o.m. jobbar gratis. Det är inte att undra på att det även med höga lönebidrag är svårt att finna lämpliga jobb till handikappade. Ett problem som ger framtida mycket stora skador är långtidsarbetslösheten. Var tredje arbetslös är långtidsarbetslös och löper stor risk att slås ut från arbetsmarknaden helt och hållet. Många arbetsförmedlare vittnar redan om hur svårt det är att motivera långtidsarbetslösa till någon aktivitet över huvud taget. Bevisen på att utslagningsprocessen har börjat finns redan nu. Allt tal om arbetslinjen blir bara floskler när var tionde stockholmare i arbetsför ålder är arbetslös eller i AMS-åtgärder och när var tredje arbetslös redan är långtidsarbetslös. När konjunkturen vänder uppåt igen och behovet av arbetskraft ökar kommer vi att stå där med tiotusentals personer, bara i vårt län, som är så nedgångna att de inte orkar med och inte är motiverade att komma in på arbetsmarknaden igen. Socialbidragsberoendet ökar, och kommunernas ekonomiska bördor blir allt tyngre. Mänskligt, socialt och ekonomiskt har vi förflyttat oss till välfärdsstatens bakgård. Herr talman! Från tredje kvartalet 1990 och fram till andra kvartalet i år har vi förlorat 90 000 jobb netto i Stockholms län. Det försvinner således 10 000 jobb varje kvartal. Över 13 000 vanliga människor har förlorat sina jobb i Stockholms län sedan vi avslutade vårsessionen. Det är inte bara jobben som försvinner. Även arbetskraften minskar. De som kan studera gör det medan andra har så låg tro på att de skall kunna få ett jobb helt avstår från att ens söka. Det är ytterligare ett tecken på att utslagningen från arbetsmarknaden tilltar. Med några få undantag är efterfrågan på arbetskraft fortsatt svag. Herr talman! Följande förslag bör man kunna ta med sig: Avlasta arbetsförmedlingarna genom massiva utbildningsinsatser i det reguljära utbildningsväsendet för långtidsarbetslösa med svaga baskunksaper. Växla övertid mot nyanställningar. Ge AMS i uppdrag att genomföra en särskild kampanj med bl.a. intensifierade företagskontakter för att åstadkomma anställningar i stället för övertid. Ge AMS möjlighet att anställa arbetslösa för detta ändamål. Med den otrygghet som skapas i dagens situation hämmas i stället all kreativitet och initiativkraft.